Fru talman! Naturligtvis är det här, precis som Dan Kilhström säger, ingen ny företeelse. Vad Dan Kihlström kallar för den ideella sektorn är något som vi i hundratalet år har arbetat med i Sverige. Däremot är begreppet social ekonomi förhållandevis nytt. Det är säkerligen så som Dan Kihlström beskriver, att detta begrepp alltmer har kommit in i samband med EU-medlemskapet. Företeelsen är väldigt utvecklad, inte minst i norra Italien där det i mycket stor utsträckning handlar om ren företagsamhet - kooperativ och liknande. När det gäller den departementala gruppen delar jag nog inte uppfattningen att där borde sitta med folk utifrån. I stället är jag väldigt nöjd om gruppen snabbt kan arbeta fram en bra plattform för regeringens arbetssätt gentemot den sociala ekonomin. Tids nog kommer relationerna utåt att upparbetas - självklart är de oerhört viktiga.
Fru talman! Vi kan säkert hålla på med den diskussionen väldigt länge. Jag vet att både regeringen och vi i alla andra sammanhang är måna om att ha en bredd och om att hämta in kompetens, även utanför våra väggar. Därför tycker jag att det är lite märkligt att man inte gör det på det här området. Det talas ju om ett forum för samråd i frågor rörande folkrörelser och social ekonomi. Naturligtvis är man i de olika departementen kunnig på det här området, men nog tycker jag att det skulle tillföra ännu mer kompetens om det också fanns med folk utifrån i detta arbete.
Fru talman! Jag tror att det är bra att man inom regeringen, mellan departementen, klarar ut vilka spelregler som ska gälla, vad som ska vara vårt förhållningssätt gentemot den sociala ekonomin. Parallellt med detta sker naturligtvis oerhört mycket kontakter med hela den sociala ekonomin - med föreningsrörelser, med folkrörelser och med alla de olika kooperativ som Margareta Andersson beskrev. Jag är inte rädd för att människorna ute i verksamheten ska glömmas bort, utan jag vet att ministern på det området är oerhört aktiv.

Fru talman! För att företagande ska vara tänkbart, möjligt och tillgängligt för så många som möjligt, även för grupper som normalt sällan startar företag, är det väsentligt att utveckla och stimulera en mångfald ingångar till företagandet. Det har faktiskt visat sig att företagande inom ramen för den sociala ekonomin ofta bedrivs i kooperativ form. Den ursprungliga kärnverksamheten för lokal kooperativ utveckling består i att tillhandahålla gratis information och rådgivning till personer och grupper som vill starta kooperativa företag. Efterhand har dessa centrum fått allt större uppgifter i fråga om att främja utvecklingen av företagande i den sociala ekonomin genom lokala partnerskap samt i fråga om att främja mobilisering för lokal utveckling och för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen, liksom för att behålla service av olika slag. Efterhand har man också kommit att ha allt större förväntningar på de lokala kooperativa utvecklingscentrumen när det gäller att ha en vidgad roll som företagsutvecklare inom den sociala ekonomin. I samband med lokalt utvecklingsarbete efterfrågas ofta hjälp med att organisera företagande med lokalt demokratiskt inflytande och småföretagssamverkan i samklang med det lokala utvecklingsarbetet. Demokratiska former för brukarinflytande i driften av verksamhet inom vård, omsorg och skola efterfrågas också. Ett annat behovsområde är stöd för personalövertagande. Man hoppas även att den sociala ekonomin via lokala kooperativa utvecklingscentrum ska kunna stötta t.ex. kreditgarantiföreningar och när det gäller företags möjligheter att på ett otraditionellt sätt få pengar. Vi vet ju att det på landsbygden är väldigt svårt för företag att få kapital. Även i detta avseende skulle lokal kooperativ utveckling vara mycket aktiv. När det fästs så väldigt stora förhoppningar vid lokala kooperativa utvecklingscentrum är det märkligt att dessa hålls så njuggt. Varje sådant här centrum skulle behöva två basresurser för att klara alla de viktiga uppgifter som vi vill att de ska klara. Det tycks dock sitta väldigt hårt åt när det gäller att klara av att få de här resurserna. Ändå säger regeringen själv att de flesta lokala kooperativa utvecklingscentrum är små och att de därför är beroende av projektoch uppdragsmedel. Det här gör att utrymmet för att kontinuerligt möta de nya behoven inom den sociala ekonomin och vad gäller lokalt utvecklingsarbete är litet. Möjligheten att erbjuda personal fast anställning är också liten. Därmed försvåras en kontinuerlig kompetensuppbyggnad. I ljuset av detta som regeringen själv säger i sin regionalpolitiska proposition är det, tycker jag, oerhört märkligt att det sitter så hårt åt att få en rimlig basfinansiering av de lokala kooperativa utvecklingscentrumen.

Fru talman! Den sociala ekonomin låter sig inte utan vidare sorteras in på en vänster-höger-skala. Ni får alltså inte tro att detta, bara därför att det finns borgerliga motioner i fråga om det här betänkandet, är ett högerprojekt. I och med detta med social ekonomi återupplivas för oss inom vänstern tanken om självförvaltning. Vi anser att självförvaltning är ett sätt att bygga motmakter till kapitalismen och att utveckla verklig kollektiv kraft och engagemang. Vänsterpartiet har, som sagt, inte någon motion som behandlas i detta betänkande, men jag vill ändå säga något om vår syn på den sociala ekonomin. Vänsterpartiet anser att social ekonomi är en organiserad verksamhet som primärt har ett samhälleligt ändamål som bygger på demokratiska värderingar och som är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknande. Verksamheterna inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. När man lyssnade till Dan Kihlström från kristdemokraterna lät det som att det bara var välgörenhet och ideell sektor som ingår i den sociala ekonomin. Men för oss är det ett mycket vidare begrepp. Vänsterpartiet anser att bildandet av och arbetet i sociala företag ska uppmuntras och stimuleras av samhället. Lagar och förordningar ska anpassas så att den sociala ekonomin blir en naturlig del av samhället, men det är ingenting som vi i kulturutskottet kan åstadkomma, så de förslagen får läggas fram i andra utskott. Det bästa stödet som man kan ge för att garantera tillräckliga inkomster för de som arbetar inom den sociala ekonomin är att handla de varor och tjänster som där produceras, och det hoppas jag att vi allihop gör.

Fru talman! Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Det är så att jag kommer från Katrineholm. Det har hänt väldigt många negativa saker vad gäller arbetsmarknadsläget i området. Under hösten har flera företag beslutat att de ska flytta sin verksamhet utomlands. Det finns företag som bara för en liten tid sedan beslutade att flytta verksamhet från Katrineholm till Södertälje. Problemen är stora, och de har uppmärksammats av kommunledningen och av länsstyrelsen i Sörmland. Man uppvaktade också näringsministern för ungefär en månad sedan med ett förslag till stimulans för att kunna utveckla och uppmuntra nya verksamheter i området och komma med åtgärder för att förbättra situationen. Jag vet att man jobbar intensivt på departementet med dessa frågor just nu. Men som sagt har fler saker hänt sedan den uppvaktningen. Nu undrar jag: Hur fortgår arbetet? Har ni kommit fram till några förslag till lösningar på de problem som har dykt upp?
Fru talman! Får jag först uttrycka att situationen är allvarlig. När en liten kommun som Katrineholm drabbas på så kort tid av dessa nedläggningar och man därtill flyttar ett bolag som Scania Vabis, som både kommunen och andra har investerat i under lång tid, är det utomordentligt allvarligt. Vi har under en längre tid fört en diskussion med kommunledningen och med facket i Katrineholm. Det handlar då om frågor som har att göra med vanlig arbetsmarknadspolitik och om vad vi kan skjuta till extra. Det handlar också om frågor som har att göra med infrastrukturen. Jag kommer nästa vecka att åka till Katrineholm. Jag kommer då att träffa de berörda företagen och också den politiska ledningen i kommunen, och därtill de fackliga organisationerna och andra aktörer på området. Med utgångspunkt i detta hoppas jag att vi ska kunna samlas kring bra åtgärder.
Fru talman! Det gläder mig extra att näringsministern besöker området. Det är inte bara Katrineholm som blir lidande av de problem som nu har dykt upp, utan även kommunerna runtomkring: Flen och Vingåker. Området blöder. Vi kan likna det vid den situation som har varit i Bengtsfors, Arboga och på andra ställen som har varit i krissituation. Jag ser verkligen framemot resultatet av det arbete som kommer till på Näringsdepartementet och som ministern får möjlighet att presentera på onsdag i nästa vecka i Katrineholm.

Fru talman! Vi rådgjorde, jag och utrikesministern, om vem som ska svara, men eftersom frågan ställs till mig gör jag det. Det kan ligga någonting i det också, därför att frågan har en sådana karaktär att den behandlas av oss statsministrar och premiärministrar regelbundet när vi träffas - senast när vi möttes i Gent för några dagar sedan i den europeiska unionens råd, där vi kom överens om att den belgiske premiärministern Verhofstadt ska följa upp det vi gjorde under det svenska ordförandeskapet och personligen åka till regionen för att försöka få parterna att komma till tals med varandra. Jag håller med om Marianne Anderssons beskrivning av utvecklingen. Den går åt fel håll. Det har den gjort länge. Den ökade säkerhet som den nya regimen i Israel skulle föra med sig har definitivt inte kommit till stånd. Det kan vi se. Samtidigt har vi bara en möjlighet att hitta en varaktig lösning på denna gamla konflikt, och det är politiska förhandlingar där Israel har rätt att existera inom säkra och erkända gränser, där en palestinsk stat bildas och där endräkt kan råda dem emellan.

Fru talman! Det ligger naturligtvis en del i den iakttagelsen. Det uppstår nu nya typer av koalitioner världen över. Redan före den 11 september fanns i Mellanösternfrågan en utveckling där vi under det svenska ordförandeskapet i EU sydde ihop EU inte bara med USA utan också med Ryssland. Här fanns också andra världen över som faktiskt gav uttryck för samma uppfattning: Tillbaka till Mitchellplanen, vapenvila, försök att åstadkomma sådant som bygger upp förtroendet, börja tala med varandra och bygg det på FN-resolutionerna som ligger i botten sedan lång tid tillbaka. Sedan har vi svenska bilaterala aktiviteter. Just nu är de inte särskilt framgångsrika därför att klimatet är dystert. Dessutom - jag håller med Marianne Andersson - får den krisstämning vi har globalt inte tas till intäkt för handlingar som har en karaktär som vi inte vill se. Det gäller i den här regionen, och det gäller också på andra platser i världen.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till näringsministern. I samband med presentationen av förstatligandet av Assi Domän i propositionsform fälldes ett par yttranden som gav upphov till ett antal följdfrågor. Det ena var att skogen inte skulle vara någon tummelplats för rika personer, och det andra var att skogsnäringen var en så viktig exportnäring att råvaruförsörjningen inte kunde överlåtas till privatpersoner eller enskilda.
Fru talman! Jag kan börja med den första frågan. Assi Domän och många andra säljer ut sina stora skogsarealer till privatpersoner. Jag har all respekt för att de köper denna skog, men jag tror inte att det långsiktigt är det bästa om vi ska bruka denna skog. Det är det ena. Det andra är att staten i dag äger ungefär 7 % av skogen. Med det här köpet blir det 18 % av skogen. När det gäller själva avverkningen kommer det att handla om att staten äger 10 % av avverkningen. Vi kan titta på andra länder, som exempelvis Kanada. Där äger man skogen till över 90 %. I USA är den statligt ägd till 28 %. Därav följer, menar jag, att det inte är orimligt att staten äger skog också av andra skäl. Det finns naturvärden. Det finns stora miljövärden.
Fru talman! Det är rimligt att staten ska ha ett inflytande i skogen precis som i allting annat när det gäller naturvärden. Men min fråga gällde just yttrandet att råvaruförsörjningen till denna viktiga exportindustri var så viktig att ni inte kunde överlåta den till privatpersoner. Då är mina följdfrågor: Vilka ytterligare planer har näringsministern för att trygga råvaruförsörjningen i andra näringar? Behövs det ett statsingripande eller fattiga leverantörer när det gäller livsmedel, telefonindustrin, bilindustrin eller tillverkningen av kylskåp?
Fru talman! Jag påstår, och jag vidhåller, att det är rimligt att staten äger och har starkt inflytande när det gäller skog, malm och vattenkraft. Jag har den uppfattningen. Jag vill också påstå att det inte är orimligt att vi därvid också har ett inflytande när det gäller produktion och förädling, men det innebär inte att vi därför säger att de privata stora skogsägarna inte har samma intresse och sköter det minst lika bra. Detta är ingen motsättning. Vi har ett intresse av att äga och att ha inflytande över malmen, skogen och vattenkraften. Vi tänker inte sälja ut detta, som vissa andra i denna kammare har ett starkt intresse av att göra.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utrikesministern. Vi har ju inte varit överens om synsättet när det gäller USA:s krigföring i Afghanistan. Jag har haft en annan uppfattning om det krig som nu drabbar civila och som för miljoner människor på flykt, men vi har varit överens om en sak, och det gäller det som regeringen sade direkt efter det att angreppet påbörjades. Man sade att USA:s krigföring nu ska granskas hårt i enlighet med folkrättens principer. Mina frågor är: Vem ska utföra den granskningen? Pågår den, och finns det någonting att offentliggöra i dag om vad man i den granskningen har kommit fram till?
Fru talman! Till att börja med ska vi påminna om orsaken till bombningarna. Efter terroristattacken den 11 september fick USA rätt och har USA rätt till självförsvar enligt FN-stadgan. Man har rätt att försöka förhindra nya terroristattacker, som man är rädd planeras. Det är också viktigt att komma ihåg att den afghanska regimen kan få stopp på bombningarna omedelbart genom att sluta skydda terroristnätverket al Qaidas ledare, bin Ladin, och hans närmaste män och genom att sluta försvara träningslägren för terrorister. Så kan bombningarna ta slut nu. Vi ska också komma ihåg att USA:s rätt till självförsvar, precis som vi har sagt hela tiden, inte är oreserverad. Man måste självklart följa folkrättens regler, humanitärrättens regler. Det är FN:s säkerhetsråd som är garanten för folkrätten och den internationella rätten. Ingen har hittills i FN:s säkerhetsråd ifrågasatt hur USA utnyttjar sin rätt till självförsvar.
Fru talman! I stället för att svara på mina frågor håller utrikesministern ett anförande. Det kan man ju göra, men mina frågor var: Vem ska utföra den granskning som regeringen har sagt ska komma? Har den granskningen påbörjats? Har man kommit fram till någonting? Jag har fått ett svar tidigare. När EU:s utrikesministrar träffades sade utrikesminister Anna Lindh själv: Vi kan inte ta ställning till effekten av krigföringen i varje enskilt fall. Det var efter det att Röda korsets sjukhus hade skjutits sönder. Nu har busslaster med civila människor skjutits sönder. Vem utför den här granskningen? Har man kommit fram till någonting? Kan utrikesministern i så fall offentliggöra det?
Fru talman! Jag tyckte att det lät som att Lars Ohly behövde en påminnelse om vad det är som har skett. Det var därför som jag också började med en sådan. Jag tycker fortfarande att det i första hand är FN:s säkerhetsråd som är garanten för folkrätten, garanten för den internationella rätten. USA och Storbritannien har direkt efter det att den militära aktionen inleddes rapporterat tillbaka till FN:s säkerhetsråd. Ingen i FN:s säkerhetsråd har ansett att USA bryter mot de regler som finns för hur självförsvaret ska se ut. Ingen har protesterat mot att USA har missbrukat sin rätt till självförsvar. Jag anser att också Sverige ska göra samma tolkning som FN:s säkerhetsråd.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Anser finansministern att det är rimligt att unga entreprenörer går i konkurs på grund av fåmansbolagsreglerna när de har sålt sina företag?
Fru talman! Vi har ju under senare år förbättrat skattelagstiftningen både för entreprenörer och när det gäller annan form av företagsamhet, och det fanns i årets budgetproposition också sådana förslag som förbättrar skattesituationen för företagen. För närvarande har vi också ett utredningsarbete i gång som handlar just om de mindre företagen. Vi kommer naturligtvis att återkomma till riksdagen när det här utredningsarbetet är avslutat.
Fru talman! Jag skulle då vilja fråga finansministern: Varför tar det alltid så lång tid att se över diskriminerande regler för t.ex. företagsamheten? Den här utredningen tillsattes ju i december 1999, och man har fått förlängd tid ända till den 1 juni 2002. Det är väldigt lång tid. Vi kan samtidigt se hur olika stoppregler kan beslutas väldigt snabbt, stoppregler som verkar mot småföretagsamheten. Varför är det alltid på det viset, finansministern?
Fru talman! Det är precis tvärtom. Förra hösten beslöt riksdagen att avskaffa ett antal stoppregler, vilket gynnade de små företagen. Det skedde mycket snabbt efter regeringens förslag. Det var raka motsatsen till det som påstods alldeles nyss. Det är riktigt att den utredning som nu pågår när det gäller de mindre företagens skatteproblem är en oerhört komplicerad utredning. Den har därför begärt att få mer tid för sitt arbete. Men samtidigt hade regeringen i höstas, i budgetpropositionen, förslag som rörde företagen som helhet. De rörde exempelvis investmentföretagen, och de rörde de mindre företagen, inte minst i de delar av landet som har haft problem med tillväxten. Så det pågår ett intensivt skattearbete till förmån för företagen. Och så pågår det här utredningsarbetet.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Vi hörde här teoretiska överväganden, principer och tolkningsalternativ. Det som finns i Afghanistan är ett rejält lidande. Det är en stockning av flyktingar vid gränsen. Det är flyktingbåtar som går i kvav på världens hav. Väldigt många svenska och internationella organisationer, inklusive socialdemokratins kvinnoförbund och ungdomsförbund, kräver ett bombstopp, kräver en möjlighet att göra hjälpinsatser i Afghanistan. Min fråga är: Hur mycket mer lidande, i mänskliga termer, ska till innan svenska regeringen också ansluter sig till kravet på bombstopp?
Fru talman! Det är ju en självklarhet att varje civilt dödsoffer är ett dödsoffer för mycket. Det anser den svenska regeringen. Det anser FN. Det anser också USA:s och Storbritanniens regeringar. De vet mycket väl att de måste göra allt som står i deras makt för att undvika ett civilt lidande och civila offer. När det gäller Afghanistans befolkning kan vi också se att den har lidit i många år. Den led först under Sovjets inmarsch. Sedan har den lidit under talibanregimen. Nu lider den av bombningarna. Vi och andra måste göra allt vi kan för att minska detta lidande, t.ex. genom att ge mat och nödhjälp. Ungefär 1 000 ton om dagen kommer in till civilbefolkningen. Det är inte tillräckligt, men det är inte alls säkert att ett bombstopp skulle göra det lättare att föra in förnödenheter. Vi har redan haft flera olyckshändelser - eller snarare planerade attacker, tyvärr - där talibanerna har tagit den mat som var avsedd för civilbefolkningen. Vi måste göra allt humanitärt i dag. Vi måste göra allt för att hjälpa till med Afghanistans återuppbyggnad för framtiden.
Fru talman! Ett annat sätt att minska civilt lidande skulle vara om den svenska regeringen kunde begära av USA och Storbritannien att de slutade att använda s.k. klusterbomber, vilka lämnar kvar s.k. minibomber på marken som skadar civila och oskyldiga. Är regeringen beredd att föra fram ett sådant krav? Dessutom skulle jag vilja veta om regeringen känner till obekräftade uppgifter i amerikansk press om ett system som heter CBU-89 Gator, som lär vara någon form av kombination av personminor och pansarvagnsminor.
Fru talman! Vi frågade omedelbart ifall det fanns någon användning av personminor i Afghanistan. Det har den amerikanska regeringen bestämt dementerat. Det finns ingen användning av personminor, säger man. Däremot är ju även s.k. klusterbomber ett problem för de enskilda människorna och för de civila. De finns i nästan alla länders försvar. Sveriges regering kommer i morgon, i ett annat sammanhang, att lägga fram förslag om att försöka få regler även för den här typen av bomber, som orsakar civilt lidande men som det i dag inte finns något förbud emot eller några regler för i den internationella rätten. En icke-våldskultur
Fru talman! FN har utlyst det här decenniet som ett decennium för icke-våld. I Sveriges skolor pågår en hel del arbete för att sprida en icke-våldskultur. Det ankommer på oss alla, på var och en av oss, att medverka i kampen för att sprida icke-våldet.
Fru talman! Jag tror att det var under partiledardebatten för någon vecka sedan som Lars Leijonborg bjöd in till en bred samling omkring internationell solidaritet och global rättvisa. Det stämde väldigt väl, sade jag då, med de ambitioner regeringen själv har. Jag tror att det är där vi ska börja. Icke-våld, mänskliga rättigheter, demokratiskt beteende, rättvis fördelning, skonsamhet mot miljön - allt detta hänger ihop. Vi borde i Sverige kunna ha en bred samling för att stötta barn och unga, men också lärare, och själva ta initiativ internationellt - en bred samling, inte minst med sikte på Johannesburg nästa höst. Till en sådan samling kommer regeringen att bjuda in. Där finns det gott om utrymme att ta initiativ av det slag som
Fru talman! Jag deltog i går i en manifestation för icke-våld. Närvarande var flera representanter för flera olika religioner. Vad man nu väldigt starkt upplever är att inte minst skolorna behöver hjälp att kunna arbeta med de här frågorna mer aktivt, för att få spridning för denna icke-våldskultur. Även om det statsministern säger är viktigt tror jag alltså att det behövs någonting mer utöver detta, nämligen att skolorna ges ökade möjligheter. Här menar jag att regeringen har en uppgift i att stötta.
Fru talman! Jag är glad att den här frågan tas upp. Det här handlar ytterst, fru talman, om våra relationer och hur vi ska bete oss mot varandra - hur vi som land ska samarbeta med andra länder, men framför allt hur vi som individer ska bete oss mot varandra. Vår skolminister har sedan lång tid tillbaka försökt lansera ett arbete omkring det som kallas för skolans värdegrund, som handlar om värderingar och ideal i ett demokratiskt samhälle. Det har inte alltid mötts med applåder och uppskattning utan ibland lite slarvigt beskrivits som flum. Om vi som vuxna skickar signaler om dessa viktiga frågor av det slaget är jag väldigt rädd att det blir farligt. Låt oss, precis som Harald Nordlund säger, utgå från skolans fostrande uppgift. Skolan är inte neutral i dessa sammanhang. Den är aktivt ställningstagande. Det handlar om kärlek till din nästa. Det handlar om inte bara icke-våld utan också ansvar - ansvar för din nästa och för människor i alla delar av världen. Det ska vi arbeta med. Det gör skolan. Vi stöttar den gärna ännu mer. Men det bästa stödet är att vi som är engagerade ger stöd åt den politik som faktiskt redan har tagit upp värdegrundsdebatten i den svenska skolan.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern. Jag skulle vilja lyfta fram den diesel som vi har i vårt land, MK 1. Den är ren, men det finns möjlighet att förbättra förutsättningarna ytterligare. Det görs också genom biodiesel och biobränslen. För det ändamålet finns det i dag en reduktion på beskattningen av dessa företag. Den finns också upptagen i nästa års budgetproposition avseende 2003, men vi saknar motsvarande uppgifter när det gäller avsatta medel för 2002.
Fru talman! Det är riktigt att vi har en nedsättning i dag för en del bränslen, framför allt alternativa bränslen, av miljöskäl. Det avser vi naturligtvis också fortsätta med. Vi har ett stort program från 2003. Det har varit en diskussion i medierna om att år 2002 innebär ett problem, men jag räknar med att detta kommer att lösas inom kort.
Fru talman! Det var ju ett positivt svar från vår finansminister. Men låt mig förtydliga ytterligare med att ställa frågan: Kan vi i framtiden räkna med en permanentning av detta? I Norge har man tagit bort denna beskattning totalt. Likaså är man i Danmark på gång med total befrielse på skattesidan. England gör ungefär likadant. Detta finns i flera länder i Europa, och vi har ett EU-samarbete som vi hoppas ska kunna slå igenom också i den svenska lagstiftningen. Kan vi räkna med ett helt borttagande av den här beskattningen framöver?
Fru talman! I budgetpropositionen finns förslag om en alternativ strategi för just drivmedel fr.o.m. miljard kronor. Vi är just nu i färd med att utarbeta tekniken för hur det här ska kunna tillämpas. Vi är naturligtvis oerhört angelägna om att den stora inkomstminskning det handlar om för denna skattenedsättning också kan resultera i en förbättring av vår miljö. Jag hoppas att vi kan hitta rätt i att understödja just sådana koldioxidneutrala bränslen i fortsättningen som avses med det här programmet.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern med en fråga. Det gäller det s.k. välfärdsbokslutet som presenterades häromdagen, där det visar sig att det på 90-talet, trots högre reallöner och högre disponibla inkomster, fortfarande finns grupper som har halkat efter. Man exemplifierar med ensamstående mödrar, ungdomar, vissa invandrargrupper osv. På 90-talet hade vi dels en internationell lågkonjunktur, dels en budgetsanering att jobba med. I dag på förmiddagen har finansutskottet haft en utfrågning angående ekonomin de kommande åren, och samstämmiga uppgifter säger att vi går in i en ny lågkonjunktur. Då vill jag fråga statsministern: Hur ska vi jobba för att dessa människor, i denna nya ekonomiska situation, inte ska få ännu sämre villkor? Jag tror att jag och statsministern är överens om att det är viktigt att vi kan förbättra för dessa grupper. Är statsministern beredd att gå in i ett arbete där vi speciellt lyfter fram dessa grupper?
Fru talman! Ja, det är jag. Det är vad vi sysslar med i det samarbete vi har om ekonomi, sysselsättning, miljöfrågor och jämställdhetsfrågor mellan Självklart ska vi fortsätta med det. Låt mig nämna en sak som jag tror är grunden för hela denna ansträngning. Var det någonting vi lärde oss under 90-talet var det att när massarbetslösheten får slå till och etablera sig är det nästintill omöjligt att bedriva en fördelningspolitik som fungerar. Då är slutsatsen given. Vi ska de kommande åren göra allt vi kan för att inte arbetslösheten ska växa igen. Det är en absolut förutsättning för att klara de fördelningsfrågor som Marie Engström tar upp.
Fru talman! Jag tycker naturligtvis att jag till vissa delar får ett positivt svar från statsministern. Men jag efterlyser en större ansats i de här frågorna, att vi kanske jobbar ännu tuffare med dem och ställer upp precisa mål för hur vi ska komma till rätta med detta. En ensamstående mamma uttryckte det i en tidningsintervju häromdagen som att hennes enda alternativ var att antingen skaffa sig en karl eller att börja jobba svart. Det är inte riktigt meningen att vi ska föra en politik som försätter människor i den typen av valsituationer.
Fru talman! Jag vill inte kommentera det valet. Men det är klart att vi ska ha en större ansats - självklart. Jag tror att den generella välfärdspolitiken fungerar. Jag tror att det går att komma väldigt långt med den typen av insatser. Men det bygger på det jag sade förut, att vi klarar sysselsättningen och att vi inte återigen börjar slarva med de offentliga finanserna. Det är också en basal förutsättning för att människor ska kunna lita på trygghetssystemen. Även om jag kanske inte är tillräckligt visionär i mitt sätt att svara på frågan är svaret ändock präglat av mycket av bitter erfarenhet av hur det kan bli om man börjar slarva. Så var det på 90-talet. Jag är så pass mycket praktisk politiker att jag vet att det är nu, det är nästa år, det är året därefter som människor vill se förbättringar. Då måste man också vara praktisk i sina ansatser. Jobben är oerhört centrala.
Fru talman! Min fråga är till försvarsministern. En militär som har tagits av Säpo har läckt ut hemligstämplad information till ett av fyra konkurrerande företag som vill sälja helikoptrar till Sverige och Norge. En hemligstämplad rapport från den militära underrättelsetjänsten, MUST, bekräftar detta, och brottsutredning pågår. Trots pågående brottsutredning om stora och enligt MUST solklara brott vill regeringen fullfölja affären. Beslutet om köpet fattades på regeringssammanträdet i torsdags förmiddag, men på en presskonferens på torsdag eftermiddag förnekar försvarsministern att beslut har fattats. Jag undrar: Varför hanterar försvarsministern frågan på det här sättet, som faktiskt kan uppfattas som att fara med osanning? Varför väljer försvarsministern att fullfölja affären fast brottsutredning pågår?
Fru talman! Jag kan inte kommentera den förundersökning som pågår. Det är en sak för de rättsvårdande myndigheterna. Myndigheterna som ansvarar för upphandlingen rapporterade till regeringen att man anser att man vidtagit alla de åtgärder som gör att staten hade möjlighet att göra en för staten förmånlig upphandling när det gällde kravspecifikation och finanser. Regeringens praxis, och den är granskad av konstitutionsutskottet, vill jag minnas, medger att regeringen kan överväga en fråga vid ett regeringssammanträde, men senare fastställa när ärendet formellt är färdigbeslutat. Det var den bakgrund som fanns när jag redovisade hur förloppet förhöll sig den torsdagen.
Fru talman! Att man inte svarar går självfallet att ha förståelse för, men att svara på ett sätt som ger intryck av ett osant svar är svårare att förstå.
Fru talman! Den form som gäller innebär att regeringen kan överväga ställningstaganden men att beslutet fattas först i den situation där regeringen konstaterar att ett ärende kan, som vi säger, lyftas in på listan. Det skedde några dagar efter det att regeringens diskussioner hade förevarit vid regeringssammanträdet.

Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern. Läget i världen är fortsatt dramatiskt, och vi har under frågestunden hört hur det tragiska som har hänt utnyttjas av vissa partier. De har fått utomordentliga svar av utrikesministern i dag. Jag tror att många i den stora majoritet som stöder regeringens agerande är intresserad av att höra också statsministerns bedömning av läget i mördarjakten. Kommer den koalition som har bildats att hålla? Vilka är utsikterna till framgång? Finns det någon risk för att den svenska uppslutningen kring den här aktionen kommer att mattas?
Fru talman! För oss har det varit viktigt att hela tiden säga att folkrättens principer ska gälla. USA är angripet på ett sådant sätt att FN anser att USA har rätt att försvara sig självt - självförsvarsrätten, FN:s stadga, 51 §. Utifrån den utgångspunkten görs nu en militär insats i Afghanistan. Den insatsen ska också granskas utifrån folkrättens principer. Så sker. Med det fasta stöd som finns internationellt för att hålla sig till folkrätten tror jag att staterna kommer att hålla samman mot terrorismen. Det innebär inte att någon av oss tycker att detta är en behaglig tid att leva i. Det är smärtsamt och fyllt av plåga. Men alternativet, att inte ta terrorismens hot på allvar, att inte idka självförsvar, skulle vara att skicka en signal som på sikt skulle kunna visa sig skapa ett samhälle som ingen av oss vill leva i.
Fru talman! Jag tackar för det. Jag uppskattar det mycket. Det finns nu alltfler tecken på att terrorismen också tar till biologiska vapen. Det vore intressant att höra om regeringen vågar ha någon bedömning på den punkten. Är det så att de dåd som har konstaterats i USA kan förklaras med terrorism? Jag vill också upprepa frågan: Vilken är regeringens bedömning av möjligheterna till framgång i kampen mot den internationella terrorismen?
Fru talman! Den sista frågan först. Vi har svårt att göra en bedömning av om de insatser som nu görs kommer att visa sig i slutändan vara framgångsrika. Det är väldigt svårt att göra en sådan bedömning. En sak vet jag, och där är jag rätt säker i min bedömning, gör man ingenting nu skapar vi en situation som kommer att resultera i ett läge som är etter värre. Det är en bedömning naturligtvis. Koalitionen kommer att hålla ihop. Det är jag övertygad om. Mellan det som nu sker, exempelvis spridning av mjältbrandsbakterier i USA, och det som skedde den 11 september finns ingen konstaterad koppling i något slags objektivt material, annat än en massa brev, påståenden och olika typer av uttalanden som knyter ihop de två sakerna. Var sak för sig är allvarlig nog och skapar naturligtvis det som terror syftar till att skapa, människors oro, ängslan och rädsla. Ett sådant samhälle vill ingen av oss leva i.

Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Den mest kvinnodominerade sektorn på arbetsmarknaden är den offentliga vårdsektorn. Där finns också sämst löner och sämst utvecklingsmöjligheter. Nu börjar vi se vad som händer i de fall politikerna har vågat släppa makt till dem som verkligen kan göra jobbet. Privata entreprenörer inom vården ger bättre möjligheter till inflytande, bättre löner och bättre kvalitet. Kommunal har undersökt detta bland sina medlemmar, och de har visat sig positiva till detta. Vårdförbundet säger att konkurrens driver upp lönerna. Hemma i Norrbotten har Björn Rosengren sagt tvärt nej till privatiseringar i kommunerna och gått ut tillsammans med Kommunal och sagt att det nu är stopp.
Fru talman! Vi i Norrbotten anser att den bästa vården får vi genom att den är offentlig. Vi har också kunnat redovisa detta. Det har gått att konstatera att de privatiseringar som har skett - helt eller delvis - inte har gjort det bättre för någon, varken för dem som konsumerar eller för dem som producerar vården. Det finns också en annan utgångspunkt som vi tycker är viktig, nämligen att vården ska vara lika för alla. Om jag är fattig, har det svårt och har cancer, ska jag ha rätt till samma vård som om jag har mycket pengar och möjligheter. Det är det som är tyngdpunkten, och det är det som är skälet till att vi har gjort detta manifest mellan socialdemokraterna och
Fru talman! Nu är tiden knapp i en sådan här typ av debatt, och vi hinner inte kasta alla undersökningar i ansiktet på varandra. De jag har tagit del, bl.a. bland Kommunals egna medlemmar, visar ändå att det finns en fördel för de kvinnodominerade låglönegrupperna när man kan välja mellan flera olika arbetsgivare. Varför gäller detta inte i Norrbotten? Varför skulle inte Kommunals medlemmar ha rätt när de säger att det blir bättre med fler entreprenörer? Beror det på att det är mest kvinnor?
Fru talman! Vi kan göra en jämförelse med det mest privata vi har i Sverige, nämligen detaljhandeln. I detaljhandeln är det inga vidare löner. Det är viktigt att säga att det är Kommunals medlemmar, de kommunalt anställda, som tillsammans med oss har gjort denna bedömning. Det är inte jag utan vi tillsammans som har haft som utgångspunkt vad som är bäst för konsumenterna av vården och för dem som producerar denna. Det innebär inte självklart att det inte går att ha vissa privata alternativ, men huvudspåret - tyngdpunkten - när det gäller att verkställa den generella välfärdspolitiken ska ske offentligt. Det är det bärande i detta manifest.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsminister Göran Persson. Statsministern har uttalat sig i ett antal olika sammanhang om att regeringen har för avsikt att nu höja beredskapen mot terrordåd. I Sverige finns en styrka som polisiärt har huvudansvaret för terrorbekämpning, Nationella insatsstyrkan. Har regeringen och Göran Persson för avsikt att höja Nationella insatsstyrkans beredskap och förbättra deras arbetsmetoder för att säkra att deras insatser ska kunna användas vid ett eventuellt terrordåd? Som det ser ut i dag används de mest för att befolka polisbilarna i Stockholms län och idka utryckningsverksamhet i stället för den verksamhet deras uppgift i huvudsak är inriktad på.
Fru talman! Hur polisen organiserar sitt arbete är inte regeringens uppgift att tala om. Det är myndigheten själv som avgör detta. Jag har förtroende för polisledningen både i Stockholms län och i Rikspolisstyrelsen. Vi ska se till så att de får tillräckliga resurser att fullgöra sitt arbete. Självklart ska den nationella insatsstyrka som finns användas för sin uppgift när det är ett sådant läge att insatsstyrkan sätts in som insatsstyrka. I andra sammanhang får polisledningen själv bedöma i vilken utsträckning man vill ta resurserna i anspråk.
Fru talman! Det var min följdfråga till statsministern: Har statsministern för avsikt att ge Rikspolisstyrelsen möjlighet att ta initiativ till att göra någonting åt situationen? Göran Persson går ut i den ena intervjun efter den andra och säger att Sverige ska höja beredskapen. På vilket sätt avser Sverige att höja beredskapen om den främsta representanten i terrorbekämpningen lever på sparlåga?
Fru talman! Den resursen finns där. Lyckligtvis är insatserna mot olika typer av terroraktiviteter bredare än bara Nationella insatsstyrkan. Jag talade om detta i partiledardebatten i förra veckan och i regeringsförklaringen. Vi går från regeringens sida igenom hela det sätt som Myndighetssverige arbetar på, allt från polisen över till våra myndigheter på smittskyddsområdet, till våra länsstyrelser över till kommunerna och över till dem som sysslar med information. Vi går igenom helheten. Sedan höjer vi beredskapen på de områden där våra myndigheter finner det befogat att nu höja beredskapen. Det finns inga signaler från polisen om att de inte skulle klara sin uppgift.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till näringsministern. Den gäller utvecklingen inom svensk handel. Ofta handlar debatten i dag om hur folk i landsbygd har problem med att ha affären kvar. Men jag anser att problemet är större än så. Även de som bor i tätorter och de som bor i storstäder och i förorter har med tanke på strukturomvandlingen under 1990-talet fått problem med närheten till en butik. Vi får köra allt längre sträckor för att kunna köpa skor, kylskåp osv. Detta kräver oftast att man har bil.
Fru talman! Den utveckling som sker inom handeln bygger mycket på en stark rationalisering. Det går att se både fördelar och nackdelar i detta. De stora koncentrationer som sker inom handeln inom olika produktområden som t.ex. TV och radio har medfört att det är avsevärt lägre priser i dag än tidigare. Det är en fördel. När det gäller mindre butiker och liknande i storstäder är mitt intryck att det har blivit fler mindre butiker som har öppet längre. Däremot kanske varusortimentet inte är det bästa eller det man söker. I den regionalpolitiska propositionen uttrycks angående lanthandeln att det ska ges möjligheter och visst stöd så att det går att upprätthålla lanthandeln på ett helt annat sätt än tidigare.
Fru talman! Jag delar näringsministerns syn om att det är positivt med lägre priser, men det får också konsekvenser inte minst vad gäller servicen till oss medborgare och kunder när vi behöver en närhet till butiken. Det finns i dag ett åtgärdsprogram vad gäller lanthandeln. Men inför framtiden borde vi titta på den utarmning av servicen som pågår inom fackhandeln i ett längre perspektiv. Kan näringsministern tänka sig att titta på de konsekvenser som har uppenbarat sig och sätta upp mål för framtiden?
Fru talman! Jag tycker självklart att detta är en viktig fråga. Låt oss ändå uttrycka att vi tittar på detta och att vi får se vad som händer och vilka konsekvenser det får. Den utveckling som har skett har haft mycket positivt med sig och självklart också mycket negativt. Låt oss titta på det.
Fru talman! Om drygt två månader kommer euron att införas i tolv av EU-länderna. Det är väl en av de största ekonomiska händelser som många av oss någonsin får vara med om. Inför det senaste mötet nere i Gent sades det att man skulle informera statsoch regeringscheferna, eller finansministrarna - jag vet inte vem ska ställa frågan till - om hur arbetet med att få ut mynten och valutan fortskrider. Det är en enorm arbetsuppgift. Det är väldigt viktigt att det går utan några som helst störningar. Jag skulle gärna vilja höra om det finns sådan information att ge till svenska folket.
Fru talman! Vi har sedan över ett år tillbaka kontinuerligt gett information till både svenska folket, hushållen, och företagen om euron. När vi står inför att det nu vid årsskiftet blir sedlar och mynt, när den faktiska situationen med den nya växelkursen inträffar, är det oerhört viktigt med en bra informationsinsats. Det lämnas regelbundet information på finansministermötena över de olika ländernas insatser. Vi har i Sverige också startat ett arbete sedan ett par år tillbaka tillsammans med arbetsmarknadens parter, både arbetsgivare och fackliga organisationer, och småföretag och gör gemensamma informationsinsatser.

Fru talman! Vi går mot vinter och vinterväglag, och vinterdäcken ska på, och på vägarna kommer vägsaltet att spridas. I Dalarna spreds förra vintern över 13 000 ton salt på 95 mil vägar. Det är naturligtvis ett vällovligt syfte, men saltet innebär också miljöproblem. Växter skadas utefter vägarna, vattentäkter påverkas och korrosionsproblem uppstår. Vid ogynnsamma förhållanden kan saltet nå grundvattnet. Vägverket måste ytterligare minska användningen av vägsalt utan att försämra trafiksäkerhet eller framkomlighet.
Fru talman! Jag delar den uppfattningen. Vägverket försöker också hela tiden undvika att ha salt. Men det finns en balans mellan trafiksäkerhet och att salta vägarna. Det finns ju län som inte saltar vägarna, bl.a. Norrbotten - om jag får nämna det en gång till - som klarar sig utan salt. Med detta vill jag säga att det finns en balans mellan ambitionen att ha hög trafiksäkerhet och att från miljösynpunkt använda så lite salt som möjligt. Jag delar den uppfattningen.
Fru talman! Det var bra. Jag har samma uppfattning, att det är en balansgång. Miljöproblemen måste klaras, och samtidigt måste nollvisionen ligga fast. Men det som är viktigare än ett allmänt uttalande är att gå från ord till handling och se till att det blir ännu mer satsning på att hitta miljövänliga alternativ. Därför vill jag upprepa frågan om näringsministern och regeringen är beredda att satsa mer resurser på forskning, och mer än vad man gör i dag, och beredda på att satsa mer på utvecklingsarbete, och mer än vad man gör i dag.
Fru talman! Jag tror att det väsentliga här ändock är att man när det gäller vägarna har ett sådant underhåll och en sådan kvalitet och intensitet i underhållet att man kan undvika salt eller inte behöver ha så mycket salt. Det är det som är frågan. När det gäller forskningen är det självklart att vi bör satsa på den. Sedan kommer frågan hur mycket, i förhållande till alla andra satsningar vi gör när det gäller denna fråga.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesminister Anna Lindh. Det gäller bilden av Europeiska unionen och det faktum att gränserna blir alltmer täta och svåra att tränga igenom för människor från andra delar av världen. Detta leder till en rad mänskliga katastrofer i det som kallas flyktingsmuggling. Jag undrar hur utrikesminister Anna Lindh tänker förändra Europeiska unionen i grunden, så att gränserna inte är så täta att människor tvingas fly till vår del av världen under så vidriga förhållanden, i containrar, i plastbåtar, ihopkopplade med bildäck, eller under bussar, som man försöker göra i dag för att ha en chans att över huvud taget komma till vår del av världen.
Fru talman! Maj-Inger Klingvall, som hanterar flyktingfrågorna, arbetar mycket inom EU med att vi ska uppfylla det vi har satt som mål, nämligen att EU ska vara en öppen union, att vi ska bidra både till att förebygga de stora problem runtom i världen som leder till flyktingkatastrofer och till att vi har en generös flyktingpolitik för dem som behöver komma till Europa. Syftet är att man ska just undvika att det blir flyktingsmugglarna och de kriminella som hanterar detta, så att det finns riktiga möjligheter för flyktingarna att komma hit. När det däremot gäller hur detta arbete bedrivs, de exakta reglerna och hur de förändras föreslår jag, fru talman, att frågeställaren går till Maj-Inger Klingvall.
Fru talman! Jag vill gärna gå på huvudchefen för Utrikesdepartementet, för det gäller hela bilden av Europeiska unionen. Det är en union som gör sitt bästa för att finna ett syfte, som vi gärna vill kalla mänskliga rättigheter, humanitet osv. Men detta uppfylls inte i dag. Vi vet att en mängd människor dör varje dag i sina försök att ta sig till vår del av världen. De resultat som kommer ut från Europeiska unionen - visserligen kanske inte när utrikesminister Anna Lindh förhandlar - är hårdare tag och hårdare straff för flyktingsmuggling. En del tror att detta leder till att den slutar. Jag tror att det leder till att människor kommer att hamna i ännu vidrigare förhållanden, ännu trängre utrymmen och ännu sämre båtar och till ett ännu högre pris. Lidandet och de mänskliga katastroferna upphör inte. Det här borde tas upp på den högsta nivån, för det handlar om den långsiktiga bilden av vår union, som både jag och utrikesministern tycker är väldigt bra.
Fru talman! Jag kan hålla med frågeställaren om att det här är ett väldigt stort problem. De fina mål vi har tagit överensstämmer inte med verkligheten och vad vi ser i verkligheten. Däremot hur arbetet för att vi också praktiskt ska få en humanare, mänskligare och bättre flyktingpolitik måste frågeställaren ta upp med den minister som dagligen arbetar mycket hårt med de frågorna, nämligen Maj-Inger Klingvall.

Fru talman! Jag skulle vilja återgå till frågan om företagsnedläggelser, fast kanske ur ett annat perspektiv. Det vi nu ser hända i Katrineholm och på andra orter kan bli en tragedi för hela samhällen om inte åtgärder vidtas. Jag tror att det tidigt måste skapas en dialog mellan samhälle, företagare och fackliga organisationer. Dessvärre inträffar det här inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Min fråga är: Är regeringen beredd att vidta några åtgärder på europeisk nivå för att på sikt motverka de mycket starka obalanser i den utveckling vi ser och som ligger i stora strukturförändringar och företagsnedläggelser? Antingen statsministern eller näringsministern kan svara på frågan.
Fru talman! Det förs en dialog, och det förs också konstruktiva diskussioner inom ministerrådet. Jag tänker närmast på det råd som handlägger arbetsmarknadssociala frågor. Bl.a. har vi under vårt ordförandeskap tagit fram en regel och ett direktiv som handlar om att vi ska ha en information ungefär på samma sätt som vi har i medbestämmandelagen i Självfallet förs det en allmän diskussion om detta. Vad vi nu ser är stora internationella företag, oftast lika stora som små stater, som sitter någonstans i världen och fattar beslut om att göra företagsnedläggelser, inte på grund av att det går bra eller dåligt utan mer med utgångspunkt från att det handlar om att förändra företagens struktur. Det ser vi mycket nu, och vi kommer att få se mer av detta. Det som är den svenska linjen är att vi tillser att vi har sådan produktion som har sådant kunskapsinnehåll att det inte bara går att flytta till ett låglöneland eller går att hantera på det sätt som många av den här typen av företag hanteras från ägarna.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsministern som handlar om Vänersjöfarten. Under förra riksmötet ställde jag till näringsministern ett par skriftliga frågor om den stagnerande Vänersjöfarten, där Vänerhamn nu börjar säga upp folk. I ett skriftligt svar den 3 maj i år slår han fast: "Regeringen följer Vänertrafikens utveckling för att försäkra sig om att det även i framtiden kommer att finnas infrastrukturella förutsättningar att bedriva handelssjöfart på Vänern." Likadant stod det att läsa i budgetpropositionen för ett år sedan. Men hittills verkar det mest vara en läpparnas bekännelse, eftersom Vänersjöfarten fortsätter att långsamt demonteras. Det blir än mer tydligt när man läser i infrastrukturpropositionen, där Vänersjöfarten bara omnämns med ett par rader. Där konstaterar man att den har tappat marknadsandelar, och inga åtgärder vidtas för att vända utvecklingen. Jag vet att man har gett 5 miljoner kronor till Vänerrådet, och jag vet att Godstransportdelegationens betänkande för närvarande bereds. Men Vänersjöfartens läge är akut. Det måste till åtgärder nu! Medan gräset växer får inte kon dö.
Fru talman! För det första har regeringen gett 5 För det andra har kommunerna tillsammans samlat ihop 5 miljoner. Det blir 10 miljoner kronor. Därtill kommer att Vänersjöfarten konkurrerar med tåg, och tåg är billigare. Jag vidhåller det som jag tidigare har sagt: Vi tittar på detta och vi följer det noga. Men vi kan inte heller ha en ordning där vi starkt subventionerar någonting där vi har andra alternativ som är lika miljövänliga.
Tack! Därmed är denna veckas frågestund avslutad. Jag tackar regeringens ledamöter liksom kammarens ledamöter för deltagande och även de åhörare som har varit närvarande.

Fru talman! Gunnar Hökmark har ställt frågan huruvida regeringen är beredd att redovisa en annan bedömning av den ekonomiska utvecklingen än den som redovisas i budgetpropositionen. Hökmark frågar också om en eventuell justering av prognosen får konsekvenser för budgetpolitiken. Den bedömning som gjordes i budgetpropositionen bygger på en tydlig försvagning av den internationella konjunkturen, vilket i hög grad påverkar Sverige. Den svenska exporten har varit svag hittills i år och det är mycket som tyder på att exporten kommer att minska något i år. Dessutom har den globala börsnedgången inneburit lägre aktievärden i Sverige, vilket i sin tur har bidragit till att tillväxten i hushållens konsumtion har dämpats. Läget på arbetsmarknaden har fortsatt att utvecklas väl, och faktiskt mer positivt än vad som förutsågs i budgetpropositionen. Ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet är naturligtvis ett huvudmål för den ekonomiska politiken, men den är också av stor betydelse för hushållens konsumtionsbenägenhet och de offentliga finanserna. Det bör understrykas att den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i vår omvärld är mycket svårbedömd i dagsläget. Terrordåden i Förenta staterna och händelserna i Afghanistan har ytterligare ökat den politiska och ekonomiska osäkerheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att flera omständigheter bidrar till att det finns förutsättningar för att tillväxten trots allt kan hållas uppe såväl internationellt som i Sverige. Försvagningen av den globala konjunkturen har inneburit ett lägre pristryck, vilket bl.a. har tagit sig uttryck i fallande oljepriser. Därmed har betydande räntesänkningar kunnat genomföras runtom i världen. I bl.a. Förenta staterna och Sverige sker dessutom betydande finanspolitiska lättnader. I Sverige väntas sänkta inkomstskatter, införandet av maxtaxan i barnomsorgen och andra reformer bidra till att ökningen i hushållens köpkraft nästa år blir den kraftigaste sedan mitten av 1960-talet, ca 5,5 %. Därmed finns det utrymme för både en god konsumtionsökning och ett ökat sparande. Den svaga kronan innebär visserligen en inflationsrisk men medför samtidigt en kraftig stimulans till svensk industri. Vad gäller inflationen delar vi Riksbankens uppfattning att uppgången i år till stor del är tillfällig och att inflationen kommer att sjunka till omkring 2 % under nästa år. I budgetpropositionen beräknades bruttonationalprodukten öka med 2,4 % nästa år. Andra konjunkturbedömningar som har presenterats efter det att budgetpropositionen lämnades till riksdagen ligger i genomsnitt på en BNP-tillväxt på drygt 2 % för nästa år. T.ex. förutser Riksbanken i den inflationsrapport som publicerades förra veckan en BNP-tillväxt på 2,2 % för nästa år, vilket alltså bara är marginellt lägre än den bedömning som gjordes i budgetpropositionen. I budgetpropositionen presenterades två alternativa scenarier. I ett högtillväxtalternativ antas arbetsmarknaden fungera bättre och regeringens sysselsättningsmål nås år 2004. I ett lågtillväxtalternativ antas den internationella konjunkturavmattningen bli betydligt mer utdragen än i det basalternativ som budgetpropositionen baseras på. I lågtillväxtscenariot blir BNP-tillväxten endast 0,6 % nästa år. Trots den svaga BNP-utvecklingen i lågtillväxtscenariot beräknas den offentliga sektorns finansiella sparande vara positivt och utgiftstaket upprätthållas med smärre utgiftsbegränsningar. I de senaste prognoserna från andra konjunkturbedömare förutses alltså en betydligt högre tillväxt än i det lågtillväxtscenario som ingick i budgetpropositionen. Sammanfattningsvis är osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen stor. Det är dock för tidigt att säga vilka de samlade effekterna blir av den senaste tidens händelser och av vidtagna ekonomiskpolitiska åtgärder. Bedömningen av den ekonomiska utvecklingen som gjordes i budgetpropositionen ligger därför fast. Det finns heller inte någon anledning att ändra budgetpolitiken.
Fru talman! Jag ska be att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Jag vill gärna hålla med honom om en sak, och det är att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är mycket stor. Det är möjligtvis därför som jag också är lite grann förvånad över svaret. I en tid av växande osäkerhet om vart ekonomin ska gå verkar det inte finnas någon vilja eller beredskap från regeringens och finansministerns sida att öka säkerheten. I går fick vi nyheten om nedläggningar i Katrineholm. Under våren och hösten har vi hört om nedläggningar på ort efter ort och i företag efter företag. I dag har vi de mest omfattande varslen sedan 1993. Vi har också sett andra förändringar slå igenom på ett omskakande sätt. Under våren såg vi hur mycket av den amerikanska ekonomin utvecklades i fel riktning. Efter den 11 september har vi sett hur osäkerheten ytterligare har förvärrat och försvårat den ekonomiska utvecklingen. Det är i det här sammanhanget som jag har ställt min interpellation. De förutsättningar som regeringen grundade sin budgetproposition på kan sägas vara lite väl optimistiska med tanke på hur vårens internationella ekonomiska utveckling såg ut, men det må vara en sak. Men det vi vet i efterhand, både om vårens utveckling och om det som därefter har hänt, gör ju klart att man måste vara beredd att ha en annan syn på de bedömningar som gjordes av det material som fanns, oavsett hur man i dag bedömer det materialet. Regeringen räknar med att vi redan nästa år ska ha en rätt hög tillväxt. Det innebär att Sverige i praktiken inte kommer att ha drabbats av något dopp i den ekonomiska utvecklingen annat än ett marginellt sådant i år. Man räknar också med att vi kommer att ha en minskande arbetslöshet. Efter att en stor finansiell och ekonomisk bubbla har spruckit, efter att en omfattande politisk osäkerhet har börjat sprida ut sig över världen och efter en lång rad olika nedjusteringar av ekonomiska prognoser räknar regeringen uppenbarligen fortfarande med att ingenting egentligen har förändrats. De senaste dagarna har OECD uppdaterat sina prognoser över världsekonomins utveckling. I sitt arbetsmaterial räknar man med en halvering av den internationella ekonomins utveckling. I dag på morgonen fick vi Konjunkturinstitutets rapporter om utvecklingen inom tillverkningsindustrin och tjänsteindustrin. Det är prognoser som ger mycket mörka bilder av vad som nu händer. Nästan vartenda prognosinstitut som har gjort en bedömning av ekonomin, och som har kunnat ta hänsyn till vårens utveckling i den amerikanska ekonomin och det som nu präglar ekonomins utveckling efter den 11 september, gör nedrevideringar. En del gör mer omfattande nedrevideringar och andra gör mindre omfattande nedrevideringar, men genomgående är att en mörkare syn på den ekonomiska utvecklingen nu slår rot. Det är mot den här bakgrunden som jag måste ställa en fråga till finansministern om en mening som förbryllar mycket. I slutet av svaret står det: "Bedömningen av den ekonomiska utvecklingen som gjordes i budgetpropositionen ligger därför fast. Det finns heller inte någon anledning att ändra budgetpolitiken." Jag skulle vilja fråga finansministern: Är det verkligen så att regeringen har samma bedömning av den ekonomiska utvecklingen som när ni förhandlade med Miljöpartiet och Vänsterpartiet när ni lade fram er budgetproposition? Har ni inte någon annan bedömning? I så fall är det oerhört allvarligt. Då har ni inte heller någon beredskap att möta den utveckling som alltfler spår är på väg.
Fru talman! Jag skulle vilja förskjuta fokus lite grann från de mer kortsiktiga konjunkturbedömningarna. Jag instämmer helt i Gunnar Hökmarks analys. Men det som nu händer i t.ex. Katrineholm och det som har hänt i Hällefors och runtomkring i vårt land med varsel och uppsägningar är ju inte ett resultat av händelserna den 11 september. Det är snarare ett resultat av en långsiktig problematik som har att göra med framför allt arbetsmarknadens funktionssätt och lönebildningen i vårt land. Därför blir man inte särskilt förvånad när man läser finansministerns svar på Gunnar Hökmarks interpellation. Det mesta ligger fast, eller det är för tidigt att säga någonting, enligt Jag tror att finanspolitiken kommer att fungera ganska väl trots allt. Ni har ju valåret framför er, som vi alla. Ni har kryddat ordentligt när det gäller att öka utgifter och sänka skatter. Nu blir det ett ordentligt dopp i konjunkturen. Där kan man säga att ni har haft större tur än ni förtjänar. I den delen tror jag att det kan fungera hyfsat. Penningpolitiken sköter ju Riksbanken. Fru talman! Det stora problem som regeringen inte tar tag i är strukturpolitiken. Det är precis som finansministern påpekar i sitt svar, nämligen att det finns tre alternativ. Det finns ett basalternativ, ett lågtillväxtalternativ och ett högtillväxtalternativ. Finansministern understryker t.o.m. i sitt svar att högtillväxtalternativet skiljer sig just på en punkt, nämligen att där fungerar arbetsmarknaden bättre. Mot denna bakgrund är min fråga: Varför är inte regeringen åtminstone beredd att vidta sådana åtgärder som EU-kommissionen, Ekofin, där Bosse Ringholm själv var ordförande för ett halvår sedan, OECD, Internationella valutafonden och de flesta oberoende ekonomer föreslår för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och lönebildningen? Detta med dålig lönebildning och en stel arbetsmarknad har ju varit svensk ekonomis akilleshäl i det förgångna, och vi ser det nu också. Senaste numret av tidningen Kommunaktuellt basunerar ut att åtta av tio av landets kommuner inte klarar av sina budgetar för att ta hand om våra gamla och långvarigt sjuka trots den höga skattenivån och den relativt sett goda konjunktur som vi har haft. Här finns alltså strukturella problem som måste åtgärdas oavsett om konjunkturen går upp eller ned. Jag skulle vilja säga att det är ännu mer angeläget när konjunkturen går upp. När konjunkturen vänder når vi annars ganska snart de flaskhalsar som gör att Riksbanken måste slå till och höja räntan för att undvika inflationsimpulser. Min fråga till finansministern är: Även om ni inte är beredda att göra några förändringar i finanspolitiken, Bosse Ringholm, kan det ändå inte vara läge nu, i den avmattning av konjunkturen som sker, att försöka rätta till några av de mest seglivade strukturella problem som har gjort att vårt land har halkat nedåt från 4:e plats i OECD-ländernas välfärdsliga 1970 till 17:e plats 2002? Det finns länder som har gått åt andra hållet. Irland har t.ex. klättrat från 13:e plats 1998, till 8:e plats 1999 och nu till 5:e plats 2000. Irland har antagit globaliseringens utmaningar och blivit en vinnare. Det skulle Sverige också kunna bli om regeringen hade modet att ta sig an pedagogiken och politiken att försöka komma åt de svåra strukturella problem som ligger bakom vår rutschkana i
Fru talman! Jag delar Mats Odells uppfattning att finanspolitiken har alla förutsättningar att kunna fungera väl. Ett av skälen till att finanspolitiken kommer att kunna fungera väl i det här läget är att vi har möjligheter till en stark finanspolitisk stimulans av vår ekonomi. Den är kanske större än i något annat land i Europa. Bakgrunden till det är att vi har bedrivit ett mycket framgångsrikt ekonomiskt arbete under 90 talet för att sopa upp efter den borgerliga regeringen som lämnade ifrån sig katastrofalt stora skulder och obalanser i ekonomin. Den framgång som vi har haft i den ekonomiska politiken de senaste åren har också manifesterats av att vi har större offentliga marginaler i finanserna än vad de flesta andra länder har. Jag träffade mina kolleger i EU häromdagen. Då såg jag att det tyvärr är så att EU-länderna t.o.m. har ett visst underskott i de offentliga finanserna i år. Det beräknas vara så även nästa år. Vi har ett överskott på 4 % i år, och räknar med att få ett överskott även under nästa år. Även i det s.k. lågtillväxtalternativet finns det förutsättningar för ett offentligt överskott. Det talar naturligtvis för att det är rätt som Odell säger att finanspolitiken kommer att kunna fungera väl. Jag tycker att det som jag hör från Gunnar Hökmark och Mats Odell är lite märkligt utifrån två utgångspunkter. Det ena är att Gunnar Hökmark inte tycks ha uppfattat - och det är naturligtvis medvetet - att det från början fanns med ett alternativt synsätt i finansplanen om vi kommer att få en mindre stark utveckling framöver än vad vi tror. I vårt grundalternativ ligger det någon förbättring av den ekonomiska utvecklingen nästa år. Skulle det bli så att den tidpunkten förskjuts, framför allt i den amerikanska konjunkturen, så att USA:s efterfrågan inte kommer att vara så snabb och stark som vi har trott, finns det ett alternativ som det har resonerats om i finansplanen men som Gunnar Hökmark ständigt förbiser. Vi har där noterat att vi har en beredskap, en ytterligare marginal, i de offentliga finanserna för att hantera en sådan situation. Det som Hökmark ännu inte har rekommenderat men säkerligen kommer att rekommendera i sitt nästa anförande är samma gamla moderatpolitik som fördes i början på 90-talet och som ledde till katastrofen i vår ekonomi. Det är samma ofinansierade skattesänkningar, samma privata utförsäljningar av de statliga företagen och samma orättvisa skattepolitik, där höginkomsttagarna får tio gånger mer i skattesänkning än låginkomsttagarna. Den politiken var felaktig då, den var felaktig i högkonjunkturen och den är lika felaktig i dagens konjunkturläge. Jag blev inte på det klara med vad Mats Odell egentligen vill. Vi har under senare tid vidtagit en rad strukturåtgärder som har bidragit till att vi under en period har haft en mycket bra tillväxt i svensk ekonomi. Det handlar inte minst om att vi numera har en starkt kunskapsbaserad ekonomi. Vi placeras i undersökning efter undersökning bland de länder som har både de allra bästa förutsättningarna för tillväxt och den bästa potentialen när det gäller en kunskapsbaserad tjänsteekonomi. Jag såg exempelvis senast att vi t.o.m. av ett stort internationellt institut har placerats som det land som har lyckats bäst med att förena ekonomisk tillväxt och ekologisk balans, dvs. en kombination av ekonomi och miljö. Men trots de framgångar som har gjorts i svensk ekonomi under senare tid tycks Odell efterfråga en annan form av strukturförändringar. Då är frågan vilka strukturförändringar som han efterfrågar. Det vore intressant om han kunde precisera sig på den punkten.
Fru talman! Jag vill börja med att ge finansministern en eloge. I en tid av osäkerhet och oro är det ett fundament för stabilitet att vad man än ställer frågan om i den ekonomiska debatten säger han alltid att det gick utför under Bildts tid. Det är ett styrketecken i den svenska politiska debatten att man kan lita på att finansministern alltid säger samma sak. Dock vill jag bara rekommendera honom att läsa det senaste numret av Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft. Där finns en intervju med hans företrädare Erik Åsbrink och Kjell-Olof Feldt. Jag tycker att deras beskrivning, mycket milt uttryckt, är rätt olik finansministerns. De pekar på att krisen under 90 talet kom genom att man försökte devalvera sig ut ur problemen, genom att man inte gjorde några strukturella förändringar och genom att man inte tog fasta på de problem som tornade upp sig utan körde på som om ingenting hade hänt. Det blev därför så att den borgerliga regeringen fick ärva en ekonomi i nedgång medan ni fick ärva en ekonomi i uppgång. Det pekar lite grann på vem som gjorde det goda jobbet och på vem som gjorde det dåliga jobbet, Bosse Ringholm. Medan vi ändå blickar på framtiden och det som nu sker vill jag säga att skälet till att vi för den här debatten i dag är att om man inte gör någonting i en tid av växande osäkerhet och då det är uppenbart att en ekonomisk utveckling får en annan inriktning än vad man har trott, kommer det att hända ovälkomna saker som drabbar bl.a. de offentliga finanserna, inklusive de statliga. Jag skulle vilja vända på den fråga som jag ställde tidigare, för att ge finansministern en chans att resonera om vad som nu kan göras.

I så fall, fru talman, är vi i grunden rätt illa ute. Om regeringen har som inriktning att inte förändra politiken oavsett hur verkligheten förhåller sig, därför att man läser sin egen karta, rusar vi in i växande problem i de statliga utgifterna. Då är det risk för att snabbt sprängda utgiftstak kommer att urholka trovärdigheten i de offentliga finanserna och för att en underskattning av hur arbetslösheten kan komma att växa ska leda till en onödigt högt växande arbetslöshet i lågkonjunkturen. Mot denna bakgrund måste följande fråga ställas: Hade ni, om ni haft den bild som nu växer fram i prognoser efter den 11 september, likväl redovisat samma syn på utgiftspolitiken och samma tro på en minskad arbetslöshet som ni nu har lagt fast? Denna fråga är rätt viktig, för när vi i höst ska behandla budgetpolitiken måste det så mycket som möjligt bygga på att vi gör en riktig granskning av vad som nu kommer att ske. Annars finns det två alternativ. Antingen rusar vi framåt och märker efteråt att utgiftstaken håller på att sprängas, så att vi måste göra snabba besparingar. Eller så genomför man, som nu i höst, de justeringar i den ekonomiska politiken och i budgetpolitiken som verkligheten ställer krav på. Då kan man handla genomtänkt och övergripande. Då kan man ha en strategi. Jag skulle också vilja fråga finansministern vilket av de här två alternativen som han föredrar: att i efterhand göra brandkårsutryckningar eller att nu i god tid förbereda en budget som är mer förankrad i verkligheten.
Fru talman! Jag försöker föra en dialog med finansministern om vad vi skulle kunna göra för att förbättra tillväxttakten i Sverige, så att vi når upp till det högtillväxtalternativ som finns i budgetpropositionen. Då ställer finansministern till mig frågan vilka åtgärder jag tycker att man ska vidta. Jag känner mig naturligtvis hedrad över detta. Jag har hänvisat till OECD:s senaste Sverigerapport. Jag har kanske haft misstanken att den mer eller mindre direkt ställts in i bokhyllan. Den brukar betecknas som gammal skåpmat när vi diskuterar den. Läs de förslag som där finns! Det handlar om en rad mycket distinkta reformer, som också är desamma som de som EU föreslår. I t.ex. sysselsättningspaketet för svenska förhållanden finns det ett antal konkreta förslag. Jag vet att regeringen gör en del på det området, och det är positivt, men jag blir lite oroad när finansministern känner sig väldigt nöjd över det beröm som vi får för kunskapsnivån och kunskapsinnehållet i svensk ekonomi. Det allvarliga i den högre utbildningen, där vi fortfarande ligger ganska bra till, är att detta gäller den äldre generationen. Vad angår den yngre generationen vill jag minnas att andelen personer upp till 35 år i Sverige som har en längre akademisk utbildning har sjunkit till ungefär 10 %. I de äldre åldersklasserna är motsvarande andel uppemot 30 %. Detta är naturligtvis långsiktigt väldigt allvarligt för en nation som Sverige, som är så baserad på företag som ligger i framkant inom forskning och kunskapsintensiva verksamheter. Jag tror ändå att det som regeringen skulle göra är att försöka vidta ytterligare åtgärder för att åstadkomma att vi når upp till högtillväxtalternativet. Då får vi både möjlighet att nå regeringens sysselsättningsmål och att finansiera den gemensamma välfärden.
Fru talman! Det är naturligtvis så att vi mycket noga studerar de rekommendationer som EU, OECD och andra vid olika tillfällen lämnar till den svenska regeringen. Jag tycker också att vi mycket väl levt upp till många av de rekommendationer som vi fått. Vi har under senare år exempelvis gjort en hel del förändringar i vårt skattesystem för att eliminera de marginaleffekter som tidigare har gjort att arbetsmarknaden inte kunnat fungera tillräckligt bra. Vi har t.ex. också bidragit till att sänka arbetslösheten ganska ordentligt, inte minst genom att se till att också den äldre arbetskraften får tillgång till de jobb som finns. Det har gjorts genom en rad olika utbildningsinsatser. Det är viktigt att diskutera dessa olika strukturförslag. Jag blir något förvånad när Mats Odell plötsligt är bekymrad för att ungdomar inte skulle få tillgång till bättre utbildning. Jag har läst Mats Odells och Kristdemokraternas motion om den högre utbildningen, och det visar sig att de faktiskt vill bygga ut denna i mindre utsträckning än vad regeringen vill göra. Nu talar Mats Odell helt enkelt emot sin egen motion på området. Det är väl dags att gå hem och dra tillbaka motionen om nu Mats Odell har kommit på bättre tankar. När det gäller tillväxten tror jag att det är viktigt - och jag ska knyta an till det som Gunnar Hökmark tog upp när det gäller tillväxten för nästkommande år - att vi utnyttjar den potential vi har i vår ekonomi. Vi har en osedvanligt hög volym, över 5 %, i kapacitet för hushållen att användas för konsumtion under nästa år. Det är ganska märkligt om Gunnar Hökmark drar slutsatsen att om vi nu får in sämre statistik från andra länder och om den amerikanska efterfrågan skulle bli sämre så skulle vi straffa de svenska pensionärerna och de svenska barnfamiljerna. De skulle straffas genom att de inte skulle få den skattesänkning vi har lovat dem, genom att de svenska barnfamiljerna inte skulle få den maxtaxa vi har lovat dem. Det är moderaternas besked. Om den amerikanska efterfrågan gör att svensk industri får svårigheter ska vi ta ifrån svenska löntagare, svenska pensionärer och svenska barnfamiljer en del av de reformpengar och de skattesänkningar som regeringen har utlovat. Jag tycker att det är en häpnadsväckande tanke som moderaterna för fram på det området. Det är tvärtom för att vi har skött vår ekonomi under senare tid, för att vi har ordning på de offentliga finanserna, som vi har möjlighet att ge de svenska hushållen den styrka de har via konsumtionsefterfrågan under nästkommande år. Jag är orolig på två områden. Det ena som oroar mig är de företag som under senare tid har varslat ett antal anställda, nu senast i går. Jag är orolig inte minst därför att företagen många gånger handlar kortsiktigt. Det är samma företag som för ett år sedan, som för två år sedan ropade efter arbetskraft och klagade på att de inte hade tillgång till utbildad arbetskraft. Jag tror att företag som bedriver kortsiktig kvartalsverksamhet förr eller senare kommer att få svårt att rekrytera arbetskraft i andra tider. Därför tycker jag att företagen borde ta ett större ansvar för en långsiktig arbetskraftsförsörjning än vad många gör i dagsläget. Jag tycker att företagen har skäl att rannsaka sitt eget anseende och framför allt sitt sociala ansvar mot den arbetskraft som har jobbat tio, tjugo, trettio år med företaget. Det bekymrar mig att företagen är så kortsynta och tänker så kortsiktigt. Så till det andra som bekymrar mig. Efter det att vi via ett gigantiskt saneringsarbete under en stor del av 90-talet har återfått balansen i svensk ekonomi skräms jag av tanken på att få tillbaka samma moderata politik som Gunnar Hökmark nu än en gång rekommenderar.
Fru talman! Det som finansministern påstod att jag eller för den delen Mats Odell sade, är inte riktigt vad vi sade. Det är ingen som säger att man ska straffa svenska väljare på grund av den ekonomiska utvecklingen i USA. Det är inte ett särskilt seriöst sätt att diskutera den ekonomiska utvecklingen. Vad det handlar om är att vi ska se till att Sverige inte drabbas av en ekonomisk utveckling som leder oss in i nya problem och in i en ny kris. I den delen vill jag gärna notera, fru talman, att finansministern inte nämnde någonting om Kjell-Olof Feldts och Erik Åsbrinks syn på vad som sker med den ekonomiska utvecklingen när man bara fortsätter som om ingenting hade hänt. Det kunde vara bra om finansministern i sitt avslutande inlägg svarade på frågan om han håller med Erik Åsbrink och Kjell Olof Feldt om deras bild av 80-talets ekonomiska politik, inte därför att vi behöver gräva i historien utan därför att det kanske ger en lärdom inför det som nu sker. Regeringen har ett lågbasalternativ i sin budget. Det är bara det att utgiftspolitiken bygger på det som är basalternativet. Ni för nu en politik som enligt min mening riskerar att tappa kontrollen över de statliga finanserna därför att ni låtsas som ingenting. Då kommer den allt svårare situationen att hålla utgiftstaken under kontroll. När det blir en växande arbetslöshet i stället för en minskad arbetslöshet påverkas de statliga finanserna starkt. Men samtidigt för ni ingen politik för att möta den växande arbetslösheten. Jag tycker att det är bra att finansministern känner oro inför den växande arbetslösheten. Men jag tycker att det är illa att han inte vill erkänna att detta är ett problem man måste möta. Vad det handlar om, fru talman, är om vi offensivt ska möta de problem vi ser framför oss och göra någonting nu under hösten - strukturreformer och annat - eller om vi defensivt ska göra det i efterhand. Då kommer det att drabba enskilda hushåll, enskilda människor och den svenska ekonomiska utvecklingen. Vad tycker finansministern är bäst, att göra någonting nu eller att vänta?

Fru talman! Jag noterar att Gunnar Hökmark rekommenderar att vi ska skära i utgifterna. När jag säger att Hökmark föreslår att vi egentligen ska dra in de pengar vi vill förse barnfamiljer, pensionärer och löntagare med är det naturligtvis en konsekvens av att Hökmark hela tiden har arbetat för att försöka begränsa det offentliga åtagandet i exempelvis arbetsmarknadspolitik och annan form av fördelningspolitik för att skapa ett mer rättvist samhälle. Det låter lite tomt när Hökmark säger att han vill att vi ska göra någon form av insatser mot arbetslöshet och för att skapa ökad tillväxt. Det är ju precis de insatser vi gör som han attackerar, som han inte vill ha och som han vill att vi nu ska ompröva i ett läge när han ser en sämre utveckling en tid framöver. Jag har stor respekt för mina företrädare som har tvingats ägna en stor del av sitt arbete åt att reda upp en raserad ekonomi som borgerliga regeringar både på 70-, 80 och 90-talet har lämnat efter sig. En lärdom som vi socialdemokrater tyvärr hela tiden har tvingats dra är att den borgerliga politiken aldrig har hängt ihop. När man väl har kommit i regeringsställning har man fullständigt tappat kontroll över varje form av utgifter. Jag vill påminna om att när herrarna Hökmark och Odell och deras partivänner satt i regeringen i början av 90-talet var inte mindre än 70 % av bruttonationalprodukten offentliga utgifter. Det var det som genererade de enorma underskotten. Får jag till sist också notera att Hökmark inte med ett ord talar om företagens ansvar i sammanhanget. Jag tycker att det finns skäl att sätta upp företagens ansvar för arbetskraftsförsörjningen på dagordningen. De ska tillsammans med samhället och fackliga organisationer ta ett större ansvar.

Fru talman! Harald Nordlund har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att medlen i den s.k. gröna boxen i högre grad ska kunna hanteras nationellt, regionalt eller lokalt och om jag vill medverka till att en större andel av EU:s jordbruksbudget används till bevarande av jordbruk som är viktiga för kulturell och biologisk mångfald. Jag delar Harald Nordlunds uppfattning att frågor om jordbruk och livsmedelspolitik kräver ett internationellt samarbete och samförstånd. Vår gemensamma jordbrukspolitik inom EU är för många länder i tredje världen ett hinder för utvecklingen av det egna jordbruket och den egna livsmedelsförsörjningen. Regeringen har sedan Sverige blev medlem i EU arbetat för att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken. Riksdagen antog år 1998 riktlinjer för detta arbete i proposition 1997/98:142, Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen. Dessa riktlinjer vägledde regeringens agerande då Agenda 2000 förhandlades och är fortfarande giltiga även om vi i dag befinner oss i en delvis ny verklighet. Den väg regeringen pekat ut är att gå mot mer resursbevarande, miljöanpassade och etiskt godtagbara produktionsformer. Vi måste utveckla en politik som främjar konkurrenskraftig produktion som vilar på hållbara produktionsformer, oavsett företagens storlek. Detta förutsätter en övergång från marknadsprisstöd till riktade insatser på miljö och landsbygdsområdet. Vi genomför nu ett omfattande miljö och landsbygdsprogram till en kostnad av drygt 3 miljarder kronor per år, varav EU betalar ca 45 %. Bland miljöåtgärderna i programmet ingår ersättningar för att jordbrukarna bevarar biologisk mångfald i naturbetesmarker och på slåtterängar, vårdar värdefulla natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet och håller odlingslandskapet öppet och varierat. Anslutningen till dessa åtgärder är god. De uppställda målen är nästan uppfyllda redan efter ett år. Åtgärderna omfattar mer än en och en halv miljon hektar. Gemensamt för de åtgärder som ingår i miljö och landsbygdsprogrammet är att de medfinansieras från den del av EU:s jordbruksbudget som kallas den andra pelaren. Dessa åtgärder kan i WTO sammanhang normalt placeras i den "gröna boxen", dvs. att de är avlänkade från själva jordbruksproduktionen. Jag påstår att Sverige och de andra medlemsländerna i EU har stor frihet att utforma och genomföra sina landsbygdsprogram efter de olika förut sättningar som gäller i varje land, region och lokalt område. Eftersom miljö och landsbygdsåtgärderna är en del av en gemensam politik måste det finnas vissa gemensamma ramar. Exempel på sådana ramar är regler för vad som är tillåtet att stödja, ersättningsnivåer, krav på miljöhänsyn och god jordbrukarsed, kontroll, uppföljning, utvärdering etc. Alla möjligheter att förbättra och förenkla dessa gemensamma ramar och regler liksom de regler och stödutformningar som vi själva infört ska självklart tas till vara. Miljöoch landsbygdsprogrammet kommer därför att utvärderas första gången år 2003 efter halva programperioden. Jordbruksverket genomför för närvarande på regeringens uppdrag en översyn som ska redovisas i december i år. Redan i förhandlingarna om Agenda 2000 var den svenska positionen att en större andel av EU:s jordbruksbudget skulle användas för miljö och landsbygdsåtgärder. I det nuvarande finansiella perspektivet som sträcker sig t.o.m. år 2006 är denna andel ca 10 %. Under det svenska ordförandeskapet tog jag initiativ till en diskussion om unionens framtida jordbrukspolitik. I framtiden bör ersättning till jordbruket i större utsträckning än i dag utgå för produktion av kollektiva nyttigheter som samhället efterfrågar, t.ex. miljötjänster. Redan i samband med den halvtidsöversyn av Agenda 2000 som nu förbereds avser jag att ta upp denna fråga. Till min glädje finner jag att alltfler länder arbetar i samma riktning. Genom bl.a. frivillig s.k. modulering kan varje medlemsland besluta om att redan inom ramen för nuvarande flerårsbudget använda pengar från arealbidrag och djurbidrag till bl.a. miljöåtgärder. Sverige har hittills haft en avvaktande inställning till modulering. Det ingår i Jordbruksverkets uppdrag att analysera behov och förutsättningar för att Sverige ska kunna införa modulering.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen. Jag har önskat den här debatten av flera skäl. Först och främst ifrågasätts jordbrukspolitiken allt oftare och av alltfler människor, inte bara av människor inom näringen utan också av många utanför den näringen. Vidare är jordbrukspolitiken i dag ett hinder för östutvidgningen. Därom torde vi vara överens. Jag tror också att vi är överens om att nuvarande jordbrukspolitik drabbar länder i tredje världen. Det är också ett starkt skäl för att förändra politiken. Tullmurarna hindrar dessa länder från export. Vi har en överproduktion. Vi har hamnat i ett stort systemfel med jordbruket. Jag instämmer i jordbruksministerns beskrivning av den inriktning som politiken måste få. Det är de kollektiva nyttigheterna som ska ersättas. Man måste radikalt förändra stödformerna. Landsbygdsutvecklingen, vård av kulturlandskapet är den typ av satsningar som behövs. Men intrycken från oss som ändå är en bit ifrån vad som sker i EU inom jordbrukspolitikens område är att det går oerhört långsamt. Otåligheten börjar bli stor. Inte bara bönderna tycker att det är jobbigt att ägna sig så mycket som man nu måste åt att fylla i blanketter för att kunna överleva, utan det oroar också att det här är ett hinder för u-länderna, för länder i tredje världen, att växa. Det är ett hinder för att utvidga unionen. Nya grepp måste uppenbarligen till. Var finns svårigheterna i dag? Det vill jag fråga jordbruksministern. Alltfler länder väljer den här vägen, sägs det i svaret. Men hindren är uppenbarligen oerhört stora. Nya grepp behövs. Finns några sådana nya grepp från regeringens sida?
Fru talman! Harald Nordlund säger att jordbrukspolitiken ifrågasätts. Ja, den ifrågasätts. Men inte tillräckligt för att de ansvariga politikerna ska våga sig på en radikal förändring. Det har att göra med att flera länder får tillbaka så mycket pengar och har en så stor grupp bönder som får dessa bidrag. Det är klart att man i och för sig kan förstå den oro som både ledande politiker och dessa bönder känner inför en förändring. Men det ifrågasätts av allmänheten, som kanske inte direkt är anknuten till jordbruket. Harald Nordlund säger vidare att det här är ett hinder för östutvidgningen. Jag delar inte den uppfattningen. Det har aldrig varit den svenska regeringens position att villkora utvidgningen med en förändrad jordbrukspolitik. Då skulle vi nog knappast ha kunnat sätta upp det ganska ambitiösa tidsschema som vi ändå har gjort för utvidgningen. Självklart skulle det underlätta. Men det är inget villkor för en östutvidgning. Däremot delar jag uppfattningen om tredje världen. Det var jag också inne på i mitt svar. Sverige försöker nu, inför den gemensamma position som vi ska ha till WTO, att driva fram ytterligare steg för att EU ska inta en position som har ett bättre ulandsperspektiv. Jag vill påstå att vi har lyckats lite grann, men vi är inte nöjda, utan vi fortsätter att försöka omformulera den hittillsvarande positionen från EU. Kollektiva nyttigheter ska vi stödja. Men jag skulle vilja vända tillbaka frågan: Hur mycket ska jordbrukspolitiken få kosta? Där har jag en känsla av att Folkpartiet inte är ett särskilt trovärdigt parti. Harald Nordlund säger nu att vi ska ha nya stöd. De ska bli på ett annat vis. I andra sammanhang har andra politiker talat om en kraftig reduktion av ersättningarna och stöden. Med upp till 70 % skulle man minska de EU-stöd som i dag går ut. Det vore intressant att höra var man kan tro att Folkpartiets position kommer att hamna så småningom. Ska vi ha det här på en fri marknad? Ska maten produceras på en fri marknad? Ska vi stödja något annat och i så fall vad och med hur mycket pengar? Sedan delar jag uppfattningen att det går långsamt, men det har sin bakgrund i att många länder fortfarande tycker att jordbruksnäringen är viktig för dem och därför är väldigt motvilliga att byta system. De får ut alltför mycket ekonomiskt av det nuvarande systemet.
Fru talman! Folkpartiets uppfattning i de här frågorna är väldigt tydlig. Vi måste sikta på att jordbrukspolitiken förändras så att produktionen kommer att ske på en fri marknad. Det är svaret. Det måste vara inriktningen. Kvar blir detta med att stödja de kollektiva nyttigheterna, se till att vi bevarar biologisk mångfald och håller landskapet öppet, bevara kulturlandskap osv. Hur mycket pengar vi ska ha för dessa insatser är jag inte beredd att svara på. Det viktiga är att vi lägger om politiken så att vi snabbare kommer fram när det gäller avreglering, att vi kommer in i en situation där produktionen sker på en fri marknad och att stöden utgår som miljöstöd. Jag efterlyser nya grepp. Jag blir mer och mer övertygad om att det sätt att arbeta med de här frågorna som vi har inte räcker. När jag har ställt frågor omkring hur långt vi är beredda att gå när det gäller att lägga besluten på regional och lokal nivå avser jag alla de stora kunskaper som finns hos bönderna och hos lokalbefolkningen i de här frågorna. Jag blir mer och mer övertygad om att vi på ett bättre sätt måste ta vara på de kunskaperna. Jag har en förhoppning om att regeringen i större utsträckning ska börja tänka och agera i de här banorna också på EU-nivå. Det måste vara så att bara ramarna dras upp på EU-nivån. De är viktiga. Det här är gemensamma EU-frågor. Men ta vara på den lokala kunskapen och erfarenheten!
Fru talman! Jag måste fråga Harald Nordlund om det är en åternationalisering som han talar om. I så fall är vi inte överens. Nu är vi med i EU. Vi är med på en gemensam marknad. Vi har en produktion vars produkter ska cirkulera på denna marknad, och bönderna ska konkurrera på denna marknad. Då tror jag inte att man i varje land kan ta tillbaka besluten. Det kan ju leda till ganska sneda konkurrensvridningar. Jag vill veta vad det är för typ av tillbakatagande som Jag tror, och det vet vi ju också, att i det nuvarande miljö och landsbygdsprogrammet har länderna möjlighet att använda sig av det här i den mån man väljer att göra det. Men det är inte tvunget. Jag sade att i genomsnitt 10 % av budgeten i EU går till det här miljö och landsbygdsprogrammet. I Sverige är det mer än dubbelt så mycket som går dit. Det är exempelvis tio gånger så mycket som i Danmark. Varje land får självt inom vissa ramar både bestämma hur mycket av sin budget man vill ska gå till detta program och utforma innehållet i programmet. Visserligen ska det sedan gå ned till Bryssel och bli godkänt, men det är mycket en formalitet, för vi vet inom vilket regelverk vi ska röra oss för att inte snedvrida konkurrensen. Det vore alltså intressant att höra hur mycket ni vill ta tillbaka till lokal, regional eller nationell nivå. Vad ska Sverige bestämma om? Vad ska länet bestämma om? Vad ska den lokala nivån - det måste väl vara kommunen - bestämma om? Jag tror att det är en svår väg att gå om man tror att man bara ska dela ut en påse pengar och sedan ge fria händer till de respektive nivåerna att göra detta. Det låter sympatiskt, men jag tror kanske inte att Sverige som land skulle tjäna på det. Vi kanske skulle hålla oss till något slags regelverk. Det måste ju ändå finnas i botten. Jag är rädd för att konkurrensen skulle snedvridas om inte detta regelverk fanns. 70 %. En minskning av stöden med 70 % är vad Folkpartiet tidigare har uttalat sig om att man kan tänka sig. Så mycket mindre kommer jordbruket att kosta om Folkpartiet får bestämma. Håller den siffran?
Fru talman! Jag är inte beredd att tala om kronor eller procent. Att det blir fråga om en kraftig minskning är ju uppenbart. När det gäller beslutanderätten regionalt och lokalt menar jag att svaret på frågan från jordbruksministern är att det inte är fråga om någon åternationalisering av jordbrukspolitiken. Vad som nu sker är ju att de här riktlinjerna på EU-nivå i hög grad dras upp av proffspolitiker. Därefter har man regionalt och lokalt att, visserligen i viss frihet, bestämma hur man ska använda de här medlen. Vad jag tror att de nya greppen måste bli handlar om att innan man är med och fattar beslut på EU-nivå måste det regionala och lokala samarbetet bli intensivare. Vi måste ta med oss böndernas och lokalbefolkningens kunskaper om och synpunkter på de här frågorna i större utsträckning innan man tar ställning på EU-nivå. Det är det som jag efterlyser och ser som de nya greppen i jordbrukspolitiken.
Fru talman! Det här blir en konstig debatt, eftersom Harald Nordlund nu står och talar om att bönderna måste få vara med och bestämma. I andra sammanhang brukar han inte vara så väldigt producenttillvänd. Då frågar jag: Är det bönderna som ska bestämma detta? Finns det inte ett vidare perspektiv än så? Det finns även ett konsumentperspektiv och ett samhällsperspektiv. Alla dessa tre perspektiv måste komma in. Och samhällsperspektivet svarar ju faktiskt vi politiker för. Jag menar att konsumentperspektivet och producentperspektivet kan tillgodoses genom att man har en dialog om programmen. Det har vi haft. Vi har haft en remissomgång, och vi har haft seminarier och annat. Men det är väldigt farligt att snävt inrikta sig mot att det är producenterna, bönderna, som ska tala om hur de stöd som de själva så småningom ska få ska användas. Jag menar att vi lever i en värld som kräver större ansvar än så. Vi lever i ett samhälle som kräver vårt medborgerliga samhällsansvar.

Fru talman! Tomas Högström ställde våren 2001 en fråga till mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att skattemedel inte används i strid med de intentioner som de är avsedda för. Det ändamål som åsyftas är Europa. Jag svarade Tomas Högström i våras att jag inte ämnar vidta några åtgärder mot att Ungdomsriksdagen fått använda skattemedel, eftersom det uttalade målet för Ungdomsriksdagen är att stimulera ungdomars demokratiska engagemang. Per Unckel har nu frågat mig om jag alltjämt har samma uppfattning i fråga om statligt stöd till Ungdomsriksdagen mot bakgrund av det som hände i Göteborg i samband med EU-toppmötet och vilka åtgärder jag avser vidta för att säkra att skattemedel inte används för antidemokratisk verksamhet. Det kan tyckas märkligt att två frågor ställts till mig som helt utgår från enbart titeln på ett av Ungdomsriksdagens elva utskott. Det verkar inte som om någon av frågeställarna har brytt sig om att ta reda på vare sig syftet med utskottets arbete eller resultatet av detta arbete. Det är så långt från sanningen som man kan komma att som Per Unckel påstå att "staten har varit med och finansierat de mötesplatser där förståelse och acceptans för våld och vandalism som politiska metoder odlats". Det är en befängd idé att Ungdomsriksdagen skulle ha uppmuntrat till våldsamma aktioner av det slag som förekom vid EU-toppmötet i Göteborg. Tvärtom är Ungdomsriksdagen ett uttalat demokratiskt forum som arbetar för att stärka ungdomars kunskaper om demokrati och möjligheter till inflytande. Att utveckla ungdomars möjligheter och kunskaper i demokratins arbetsformer utgör basen för att förhindra att händelser av den typ som inträffade i Göteborg blir vanligare och ökar i omfattning. Ungdomsriksdagen är ett partipolitiskt obundet projekt som syftar till att öka ungdomars inflytande i samhället genom att skapa en mötesplats där aktuella frågor behandlas utifrån ett ungdomsperspektiv och utan krav på partipolitiskt ställningstagande. Målet är att alla ska återvända hem fulla med nya idéer och inspiration och peppade att engagera sig lokalt med något viktigt och intressant. Ungdomsriksdagen fungerar som ett av många viktiga alternativ till de traditionella formerna för deltagande i samhällslivet. Ungdomsriksdagen har hittills hållits vartannat år och kommer fr.o.m. i år att anordnas varje år. Projektet finansieras genom bidrag från Ungdomsstyrelsen och Integrationsverket, avgifter från deltagande ungdomar och stöd av värdkommunen samt en viss sponsring. Till Ungdomsriksdagen kommer ca 1 000 Ungdomsriksdagen vänder sig till ungdomar i åldern 13-20 år. De flesta deltagarna är i åldern 15-16 år. De fyra dagarna som Ungdomsriksdagen pågår består av arbete i ett antal olika utskott, men också av ett program med seminarier, möten för ungdomsråd och kvällsarrangemang. Den viktigaste delen är det arbete som sker i utskotten. Resultatet av arbetet sammanställs i en rapport som skickas till berörda beslutsfattare i landet. Jag anser att projekt av olika slag som syftar till att öka ungdomars engagemang och kunskaper i demokratifrågor är angelägna och bör stödjas med skattemedel. Det är just en sådan utveckling av de demokratiska möjligheterna till inflytande som kan förhindra våldsamma utomparlamentariska aktioner av det slag som Per Unckel avser i sin interpellation.
Fru talman! Tack statsrådet för svaret på interpellationen. Britta Lejon bär ju den maktpåliggande titeln demokratiminister, alltså ministern för vårt öppna och fria samlevnadssätt, ministern som ska värna vårt samlevnadssätt på ett sådant sätt att våldet inte tillåts ta överhanden. Det var därför som jag ställde interpellationen till henne. Bakgrunden är enkel, nämligen att en del av de stenar som kastades i Göteborg vid EU Jag ber i mina frågor egentligen statsrådet göra en mycket enkel men mycket viktig sak, nämligen att sätta demokratins gränser, att ge besked om att staten inte stöder vad som helst och att reagera när demokratins värden kränks. Jag hade trott att statsrådet skulle säga någonting om det, men det gör hon inte. Hon upprepar i realiteten ett svar som hon har gett före Göteborgskravallerna på en likartad fråga som då gällde vad statsrådet ansåg om ungdomsriksdagens seminarium med titeln Gatstenar & Sammanträden - Två sätt att påverka Europa, som statsrådet refererade. Men sedan klippte hon bort rubriken: Vilken är din väg - Lär dig att hitta och använda metoderna. Där slutade rubriken. Nu säger statsrådet fortfarande att detta var ett viktigt sätt att främja ungdomars diskussion om demokratins värden. På min fråga om vad statsrådet avser att göra för att förhindra att statliga medel används för antidemokratiska metoder svarar statsrådet absolut ingenting. Det är som om frågan och frågeställningen över huvud taget inte finns, trots att alla vi som är engagerade i demokratins livsformer och arbetssätt säger oss att här ligger själva kärnan i det som måste diskuteras efter det som hände i Göteborg. Fru talman! Jag säger inte att Britta Lejon stöder det som inträffade i Göteborg. Däremot säger jag att hon är antingen naiv, flat eller okunnig. Samhället utanför riksdagen hör nämligen vad statsrådet inte säger. Det hör att hon inte har någonting att säga om ett seminarium där man ber deltagarna att komma för att fundera över vilken väg som de ska välja mellan gatstenarna och sammanträdet och för att lära sig att hitta och använda metoderna. Det hör också att statsrådet Lejon inte har någonting att säga om att AFA, Antifascistisk aktion, som hade de svarta huvorna på sig i Göteborg och som bokstavligen kastade en del av stenarna med hjälp av 230 000 statliga skattekronor. Statsrådet säger absolut ingenting. Drar regeringen inga slutsatser av vad som har inträffat när t.o.m. Revolutionär kommunistisk ungdom finner att detta är för magstarkt och lämnar det nätverk i vilket AFA ingår? Då säger statsrådet fortfarande ingenting. Vilka instruktioner har hon eller regeringen t.ex. gett till de statliga myndigheter som uppenbarligen kom att finansiera en del av det som inträffade i Göteborg? Observera, fru talman, att jag inte säger att detta är något som regeringen ville ha. Det ville den naturligtvis inte. Men en regering måste tänka på vad som hände när det väl har inträffat och vara beredd att lända sig erfarenheterna till efterrättelse. Fru talman! Så här får det inte vara. När demokratin kränks måste en regering som värnar demokratins idé sätta sig till motvärn. Då måste demokratiministern tala. Då måste demokratiministern handla. Då kan demomkratiministern inte låtsas som om problemet inte existerar.
Fru talman! Jag var i Göteborg kort efter det att den första vågen av kravaller hade inträffat. Jag kom gående mot Kungsportsavenyn. Plötsligt hör jag stillsam orientalisk musik, och över avenyn lägger sig ett lugn och en ro. Sedan jag hade gått en bit - det var i den här manifestationen jag själv skulle delta för att göra en appell - träffade jag på några polismän. En av polismännen vänder sig till de människor som kommer tågande klädda i gult och vitt, och så säger han: Varför kom ni inte tidigare? Polismannens fråga har väldigt starkt fastnat i mig - varför kom ni inte tidigare? Detta har fått mig att fundera och också ännu mer börja engagera mig i frågor kring icke-våld. Då tror jag att det är viktigt att vi som riksdagsledamöter snarare försöker trycka på för att få till mer åtgärder för att sprida ickevåldskulturen. Jag för min del tror att Ungdomsriksdagen dr ett sätt att sprida kunskap om demokratin och att den vägen också sprida icke-våldskulturen, men det behövs ju mycket mer. Det är därför, fru talman, som jag ville delta i den här debatten. I går frågade jag statsministern: Vad gör regeringen för att stötta skolor och organisationer som nu deltar i ickevåldspropaganda? Hur stöttar vi de många människorna i dag? Jag tycker att vi gör det i alltför liten utsträckning, och vi måste göra det mer kraftfullt. Visst ankommer detta på oss enskilda människor. Vi måste ge stöd, och vi måste ge mer stöd. Vi måste stödja de ungdomsgrupper som vill ta tag i de här frågorna för att det ska bli alltfler. Jag vill uttrycka ett önskemål till regeringen: Gör mer för att stötta det här därför att snart är det för sent, men det är inte för sent ännu. Vi måste alltså göra mer. Vad ska vi göra för att stötta de här människorna?
Fru talman! Per Unckel må gärna använda brösttoner i denna sal, i denna kammare, men ta först reda på hur det föreligger med sakförhållandena! Först och främst: Den här interpellationsdebatten handlade väl ursprungligen om frågan om Ungdomsriksdagen, men låt mig inledningsvis göra ett klarläggande: Det som hände i Göteborg - detta har jag, Per Unckel, tidigare sagt; Per Unckel kan läsa riksdagens protokoll - är något som fullständigt spårade ur. Självklart är inte våld acceptabelt som politisk arbetsmetod. Självklart har vi från statens och de ansvariga politikernas sida ett ansvar för att se till att sätta just de tydliga gränser som Per Unckel efterlyser och säga att det i en demokrati är orden och argumenten, att tala för sin sak och att lyssna till andra, som är våra arbetsmetoder. Självklart är inte våld eller hot om våld något som hör hemma i en demokrati. Detta har jag vid upprepade tillfällen uttalat. Jag kan försäkra, Per Unckel, att regeringen inte använder statliga medel för att stödja våldsamma aktioner. Om det, som Per Unckel påstår, är så att det har hänt, då är det ett misstag som naturligtvis inte får upprepas. Regeringens hållning här är glasklar. För att återvända till Ungdomsriksdagen kan jag säga - också som ett försök att svara på Harald Nordlunds inlägg - att jag tycker att det är viktigt att man som politiker faktiskt bekymrar sig över vad det är för frågeställningar som lyfts upp.

Vad man gjorde i detta utskott handlade om ett rollspel för att öka kunskapen om hur beslut fattas i den europeiska unionen - precis sådana åtgärder som vi borde stötta och uppmuntra. För två dagar sedan talade jag med Joel Lind som är ordförande i Peace Quest. Jag sade då att jag hade fått den här frågan från Per Unckel. Då sade den unge mannen Joel Lind: Åh, snälla rara, självklart inte! Här föregick inte något som på något sätt kunde uppmuntra till att kasta gatstenar - tvärtom! Peace Quest är en icke-våldsorganisation, och det arbete som försiggick i utskottet på Ungdomsriksdagen handlade om precis det som vi efterlyser, nämligen om: att vara tydlig, om att sätta gränser och om tala om vilka metoder som bör, och ska, användas också av ungdomar i den svenska demokratin.
Fru talman! Nu tar det sig. Plötsligt blir nu statsrådet lite tydligare om demokratin och gränserna. Det gläder mig därför att det borde ha stått redan i svaret, som faktiskt inte är ett svar på en fråga som primärt handlar om Ungdomsriksdagen. Ungdomsriksdagen är ett exempel på ett problem som aktualiserades i anslutning till Göteborgskravallerna, nämligen om staten kan tänka sig att indirekt eller direkt stödja organisationer och verksamheter som riskerar att ramla utanför demokratins råmärken. Mitt svar på den frågan är ett klart och entydigt hundraprocentigt nej - det kan staten aldrig någonsin göra! För att vara välvillig kan jag säga att statsrådet Lejon nu börjar närma sig denna ståndpunkt. Alla vi som har varit engagerade i vad som hände efter Göteborg vet att statliga pengar gick direkt till kravallerna - naturligtvis inte med "vett och vilje", men väl därför att naiva myndigheter uppenbarligen lämnade pengarna; jag talar om AFA. Detta vet statsrådet mycket väl - eller borde veta det. Vet hon inte det, är det i sig anmärkningsvärt. 230 000 kr gick till en organisation inrymmande människor med klart antidemokratiska uppfattningar och som visade sig vara de som i Göteborg bar huvudansvaret för kravallerna. Nu säger statsrådet: Om det hände var det ett misstag. Då vill jag fråga: Vad avser regeringen att göra för att ge ett klart besked till omgivningen om att denna typ av pengar aldrig någonsin i framtiden kommer att utgå? Är Britta Lejon beredd att säga att det är stopp för pengar som kan misstänkas gå till organisationer som inte har rent demokratiskt mjöl i sin påse?
Fru talman! Jag vill knyta an till Peace Quest och även här vittna.

Jag märker inte något av inställningen att använda revolutionen eller andra odemokratiska medel för att komma fram. Tvärtom handlar det om en vilja att lära sig mer. Man vill lyssna på mig, och jag lyssnar på dem. Det är den diskussionen som vi måste föra mer. Hur stöttar vi dessa människor, och hur stöttar vi andra? De är för få i dag; de måste bli fler. Jag upprepar frågan: Vad kan vi och regeringen göra mer för att stötta Peace Quest och andra som vill göra en insats för att sprida icke-våldskulturen?
Fru talman! Självfallet ska inte skattebetalarnas pengar användas för antidemokratiska aktiviteter eller till organisationer som bedriver en sådan verksamhet. Det är utgångspunkten, och det är detta som vi ska hålla oss till. Förekommer det något annat måste det rättas till. Det kan finnas anledning för Per Unckel att dra sig till minnes att till demokratins grundläggande värderingar hör yttrandefrihet. Vi har också i Sverige bestämt oss för att ha ett mycket öppet samhälle där vi inte använder oss av förbud som ett hot.

Per Unckels parti och andra partier samarbetar med dessa partier. Det är ett bekymmer som vi också har anledning att diskutera. Men får att återgå till själva grundfrågan: Staten ska självfallet inte stödja antidemokratiska aktiviteter. Staten och vi som folkvalda politiker har ett ansvar för att vara tydliga och dra gränser. Jag förväntar mig att Per Unckel, som ordförande i konstitutionsutskottet, och alla andra på olika arenor kommer att bedriva det arbetet gemensamt. Dessutom håller jag helt med Harald Nordlund om att vi har all anledning att förstärka våra insatser för att uppmuntra till ett demokratiskt, kreativt tänkande och till ett demokratiskt engagemang bland våra ungdomar i Sverige i dag. Regeringen bedriver det arbetet på många olika sätt. Ett sätt är att inom ramen för skolan se till att skolan fokuserar betydligt mer än vad man hittills har gjort frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, demokratins grundläggande värderingar, beslutsformer och spelregler. Dit hör naturligtvis icke-våld. Vi uppmärksammar också 80-årsjubileet av den allmänna rösträtten. Vi tillsätter en ny valmyndighet som ska uppmuntra till högt valdeltagande och insikt om och förståelse för den allmänna rösträttens betydelse i den svenska demokratin. Vi bedriver detta arbete på en mängd olika sätt, t.ex. genom Forum för levande historia och genom att se till att fortsätta att stödja
Fru talman! Statsrådet Lejon skulle göra sig bättre utan otydliga insinuationer om vilka partier hon anser att mitt parti samarbetar med. Jag skulle möjligen kunna svara med att mitt parti aldrig någonsin har övervägt att basera sitt regeringsinnehav på ett parti som tidigare var direkt lierat med några av de värsta mördarna i Europas historia. Nog om detta. Enligt Britta Lejon säger nu regeringen att det inte ska betalas ut några statsbidrag till organisationer som inte ställer upp på demokrati. Utmärkt. Då har vi kommit en bit på väg. Då återstår bara frågan som jag ställde redan för en månad sedan och som statsrådet har hunnit att grunna på länge, nämligen: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att detta inte längre sker? Det är inte statsrådet själv som har delat ut de pengar som jag angriper och som jag anför som exempel på att statsmakterna agerar inkonsekvent, utan det är de underställda myndigheterna. Min fråga blir naturligtvis om statsrådet nu är beredd att tillse att de regeringen underställda myndigheter som har gjort det som vi nu kritiserar i fortsättningen upphör med det. Det är angeläget att regeringen ger ett entydigt besked på den punkten. Om man inte gör det kommer också ljudet av det som inte sägs att höras. Statsrådet säger mycket riktigt att demokratin inte baseras på förbud utan på det öppna och fria meningsutbytet. Alldeles korrekt. Men det öppna meningsutbytet får aldrig övergå i att man till äventyrs ser mellan fingrarna på dem som bryter mot principen om det öppna meningsutbytet. Demokratins livsnerv är den öppna, fria debatten. Men den är också rättsstaten som säger ifrån när den öppna, fria debatten kränks. Jag hör till dem som ser med utomordentligt stort allvar på det som hände i Göteborg. Jag är därför angelägen om att alla som står för de demokratiska värdena inser vidden av den utmaning mot demokratin som stenkastningen kom att utgöra.
Fru talman! Det är betryggande att Per Unckel som med denna stora emfas och detta stora engagemang försvarar gränssättandet i den svenska demokratin och rättssamhället också är konstitutionsutskottets ordförande. Om det finns något sätt som jag kan lugna Per Unckel på ska jag återigen förtydliga och upprepa att statliga medel självfallet inte ska användas för antidemokratiska verksamheter. Däremot tror jag inte att det behöver vidtas några ytterligare åtgärder än dem som regeringen redan har vidtagit för att se till att skattebetalarnas pengar används till verksamheter som de är avsedda för. Jag kan lova Per Unckel att vi i det fortsatta arbetet naturligtvis kommer att fokusera detta. Men dessa regler finns redan och de ska fortsätta att gälla. Jag tror att Per Unckel har uppnått sitt syfte med interpellationen och debatten här i dag, nämligen att fokusera en viktig frågeställning i den svenska demokratin. Men det vore nog klokt att Per Unckel i fortsättningen, när han väljer att ställa sådana frågor till mig, redan i sin fråga tar upp det som han egentligen vill diskutera. Ungdomsriksdagen har vi all anledning att fortsätta att stödja.

Fru talman! Siv Holma har frågat mig för det första vilka åtgärder jag avser vidta för att trygga de nuvarande flyglinjerna till och från Kiruna och för det andra om en samordning av upphandlingen av kommunal och statlig flygtrafik för den interna Norrlandstrafiken kan vara en möjlig lösning för att långvarigt trygga flyglinjerna till och från Kiruna. Frågorna är ställda mot bakgrund av att SAS och Som en bakgrund vill jag inledningsvis kommentera några av förutsättningarna inom den svenska transportpolitiken. En utgångspunkt i 1998 års transportpolitiska beslut är att interregional trafik ska bedrivas på kommersiella grunder. Detta gäller i högsta grad flygtrafiken, som i grunden är avreglerad inom hela EU. Om viss trafik inte kan bedrivas på kommersiella grunder men ändå är transportpolitiskt motiverad kan staten besluta att trafiken ska upphandlas. Något direkt offentligt stöd till en viss trafik eller operatör är dock inte förenligt med gällande statsstöds eller konkurrensregler. Myndigheten Rikstrafiken har ansvaret att initialt bedöma och föreslå regeringen vilken trafik som staten bör upphandla. Som Siv Holma säkert känner till så har Rikstrafiken föreslagit att staten bör upphandla flygtrafik till och från vissa inlandskommuner. Förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Utgångspunkten i Rikstrafikens förslag är att staten bör ta över ansvaret för den trafik som kommunerna i dag ger stöd till, dvs. trafik som inte kan bedrivas på kommersiella grunder. Det ligger helt inom Rikstrafikens ansvarsområde att göra bedömningar om vilken trafik som staten bör upphandla och föreslå regeringen detta. Jag har erfarit att man inom Rikstrafiken är medveten om den situation som kan uppstå för flygtrafiken till och från Kiruna. Jag har förtroende för att Rikstrafiken hanterar sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Jag vill därför inte föregripa ett ställningstagande från Rikstrafiken i denna fråga genom att förorda eller föreslå vissa åtgärder. Vad gäller Siv Holmas andra fråga om samordning av kommunala och statliga insatser i samband med upphandling vill jag bara säga att det generellt sett inte finns några hinder för en sådan samordnad upphandling. Rikstrafiken har medverkat i ett antal sådana samordnade upphandlingar, t.ex. tågtrafiken i Bergslagen. Men även detta är i första hand en fråga för Rikstrafiken att bedöma i varje enskilt fall.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Av svaret kan jag dock utläsa att näringsministern inte har några avsikter att själv ta några initiativ för att säkerställa befintlig flygtrafik till och från Kiruna. Han hänvisar till att det är myndigheten Rikstrafiken som har ansvaret att initialt bedöma och föreslå regeringen vilken trafik som staten bör upphandla. Näringsministern påtalar i svaret att Rikstrafiken har föreslagit att staten bör upphandla flygtrafik till och från vissa inlandskommuner. De gäller då de kommunala flygplatserna i Arvidsjaur, Gällivare, Sveg, Torsby samt Vilhelmina. Förslaget bereds, precis som näringsministern säger, för närvarande inom Regeringskansliet. Det är för övrigt ett mycket bra initiativ, eftersom de här kommunala flygplatserna brottas med stora ekonomiska problem. Problemet är att Kiruna flygplats inte är en kommunal flygplats, men näringsministern har sagt att det inte ska vara något hinder. Även en statlig flygplats kan ingå i det här sammanhanget. Men vad jag förstår är inte Kiruna aktualiserad i nämnda trafikpliktsutredning. Det är också mot den bakgrunden som jag ställde den andra frågan om Rikstrafiken kunde samordna den planerade upphandlingen, så att den också skulle gälla den statliga flygplatsen, Kiruna, för den interna Norrlandstrafiken. Det skulle innebära att staten tar ett helhetsansvar för den interna Norrlandstrafiken. Sedan skulle jag vilja ha ett förtydligande. När näringsministern säger att man kan samordna kommunala och statliga insatser i samband med upphandlingar undrar jag om näringsministern menar att kommunen, i detta fall Kiruna, ska vara med och upphandla tillsammans med staten och därmed också vara med och finansiera upphandlingar. Jag skulle vilja att näringsministern tar ett större politiskt ansvar i den här frågan, därför att verkligheten förändras fortare än utredningar hinner färdigställas. Att överlämna initiativet till Rikstrafiken är inte tillräckligt, även om det är en bra myndighet. Det kan uppstå en situation som liknar talesättet "medan gräset gror dör kon".

Fru talman! Näringsministern, som själv nyss har besökt Kiruna, är väl medveten om hur viktigt det är med fungerande flygtrafik. Vi har egentligen problem redan i dag. Vi skulle vilja ha många fler turer. Vi som är vana vid att pendla mellan Kiruna och Stockholm kan den här tidtabellen, och vi vet att det gäller att planera väl. Men folk som ska besöka Kiruna och vill komma upp över dagen har redan i dag stora problem. Skulle det blir så som SAS och Skyways har aviserat, att man drar in ett eftermiddagsplan, finns det alltså ingen möjlighet att åka från Stockholm till Kiruna fram och tillbaka över dagen. Det innebär problem när det gäller de verksamheter som vi i dag har byggt upp och som vi hoppas ska vara framtiden för oss i Kiruna. Det handlar om rymdforskningen, miljöforskningen och alla nya etablerade verksamheter. Om flygtrafiken blir sämre än den är i dag kommer vi att få problem med att få den här verksamheten att utvecklas, så vi är måna om att prisbilden på något sätt förändras. I dag kostar det 3 612 kr att åka Kiruna-Luleå tur och retur. Ett snabbtåg mellan Kiruna och Luleå skulle kunna vara ett komplement, men det är inget alternativ. Sträckan Kiruna-Arlanda kostar 4 610 kr tur och retur. Så vi har problem med att vi har för få turer men också med att prisbilden är som den är. När vi vill att företag ska komma upp och titta på vad vi har att erbjuda i Kiruna ryggar de tillbaka redan när de ser prislappen på flygbiljetten. Sedan gäller det den regionalpolitiska propositionen. Om den går igenom, om den bifalls som den ser ut, undrar jag om det innebär en restriktion, att Rikstrafiken faktiskt inte får upphandla trafik annat än när det gäller kommunala flygplatser.
Fru talman! Det är väl något missförstånd här. Å ena sidan talar vi om subvention av kommunala flygplatser, å andra sidan talar vi om trafiken. Det finns ingen restriktion när det gäller trafiken utifrån huruvida det är en statlig eller kommunal flygplats, utan det vi talar om är trafiken, stöd till trafiken och upphandling av trafiken. Jag har nu låtit mig informeras av Rikstrafiken. Jag kan bara konstatera att det finns flera orter - Kiruna, Mora, Kramfors, Hultsfred och kanske någon mer ort - där Rikstrafiken nu tittar på hur man ska hantera detta. Det här är ju en följd av den andra vågen, om man uttrycker det så, av det chockartade som hände den 11 september. Vi ser en total nedgång av flygtrafiken, inte bara när det gäller de internationella och de stora nationella linjerna utan även när det gäller den här typen av linjer. Rikstrafiken tittar nu på detta. Det handlar alltså om stöd till trafiken. Det har inte att göra med huruvida det är en kommunal eller statlig flygplats - säger jag nu när Kristina Zakrisson säger att jag har fel - utan det handlar om trafiken. Det som nu kommer att hända är alltså att Rikstrafiken får titta på detta. Rikstrafiken är också medveten om de problem som föreligger i de här orterna, även i Kiruna. Sedan får vi återkomma.
Fru talman! Det är positivt att detta kan gälla upphandlingen oavsett om det är en statlig eller en kommunal flygplats. Det finns också en annan bild som man kan ta in, som Kristina Zakrisson var inne på, nämligen det här med prisbilden. Jag läste i länstidningen Norrländska Socialdemokraten att det finns ett förslag om att man ska höja priset för att kunna rädda flyget i Kiruna. 100 kr. Det kan ju tyckas vara en överkomlig lösning, men ni hörde ju vilka priser vi har. Den här prisbilden kan innebära en svårare situation för småföretag och även för sådana som inte är företagare. När det gäller SAS två dagliga turer har jag förstått att de inte är akut hotade. Eventuella hot mot Kirunalinjerna ligger ungefär ett år framåt. När det gäller Kiruna flygplats för övrigt har den en väldigt positiv utveckling. Passagerarantalet har ökat de senaste sex åren. Besöksnäringen, med Ishotellet i Jukkasjärvi som det stora utropstecknet, visar på att passagerarantalet kan komma att öka ytterligare inom de närmaste åren. Men trots de här positiva framtidssignalerna finns det, till skillnad från SAS, ett reellt akut hot vad gäller Skyways tur Kiruna-Luleå. Jag vet också att det pågår diskussioner mellan Kiruna flygråd och Skyways. Visst kan det finnas andra aktörer, som Nordic Airlink som sagt sig vara beredd att ta över sträckan. Enligt tidningsuppgifter har Nordic Airlink initialt inga krav på att kommunen ska ge någon ekonomisk garanti. Oavsett vilka aktörer som finns står dock grundproblematiken kvar med ett litet kundunderlag på vissa flygsträckor. Jag skulle vilja avsluta med en liten fråga som har en viss bärighet på flygtrafiken, dock inte direkt på trafiken mellan Kiruna och Stockholm osv. Avreglering och ökad konkurrens har ju inte inneburit några större fördelar för flyglinjer med litet kundunderlag. Mot den här bakgrunden skulle det också vara intressant att höra näringsministerns syn på SAS samarbete med Skyways. SAS är ju en av huvudägarna till Skyways, och jag läste en tidningsuppgift om att Konkurrensverkets generaldirektör Ann-Christin Nykvist för ett par månader sedan sagt att detta samarbete skulle vara olagligt.
Fru talman! Jag vill inte ha en debatt med näringsministern om huruvida det jag säger om vad som står i den regionalpolitiska propositionen är rätt eller inte. Det spelar egentligen inte så stor roll. Om kommunikationsministern står här och säger att detta inte är det väsentliga känner jag mig rätt trygg med det. Det är trots allt kommunikation det handlar om, även om det har stor regionalpolitisk betydelse. Jag känner mig nöjd med att man inte först och främst kommer att titta på kommunikationerna utifrån huruvida det är en kommunalt ägd flygplats eller inte, för det är inte det stora problemet. Näringsministern räknar upp många andra orter. När jag satt i den regionalpolitiska kommittén pekade vi just på detta att det inte bara är ett problem att ta sig till och från Stockholm. I Kiruna har vi t.ex. mycket utbyte med Sundsvall. Det vore väl jättebra om inlandskommunerna kunde samarbeta så att vi kan utveckla näringarna i inlandet. Men då är det nästan omöjligt att ta sig mellan Kiruna och Sundsvall. Därför menar jag att man inte bara ska stirra sig blind på kommunala flygplatser och trafik till Arlanda, utan man ska också titta på flygtrafiken i Norrlands inland. Den är av avgörande betydelse för oss. Sedan ska jag säga några ord till om vad vi kan utveckla hos oss, och det är besöksnäringen. Då är kommunikationer A och O. Jag är glad över infrastrukturproppen, som pekar ut många viktiga bitar, speciellt vägarna. Vi har det så risigt hos oss att man på vissa kartor tar bort vägarna och säger att de över huvud taget inte finns. Men även om vi hade bra vägar kräver våra avstånd flyg, och för att vi ska få besöksnäringen att utvecklas i ännu högre takt än nu måste vi också få en vettig prisbild. Jag hoppas att regeringen verkligen seriöst kommer att titta på vad man kan göra åt både prisbilden och turtätheten.
Fru talman! Jag delar Kristina Zakrissons uppfattning när det gäller flyget i norr. Vi kan inte - och jag talar nu som norrbottning - klara oss utan detta. Det har en väldigt stor betydelse. Det framgår också av den regionalpolitiska propositionen att den viktigaste och tyngsta biten i en stark regionalpolitik är kommunikationer, och inte minst flyget spelar där en viktig roll. När det sedan gäller själva avregleringen och SAS delägarskap i Skyways, och över huvud taget frågan om konkurrensen inom inrikesflyget, har jag uppdragit åt Luftfartsverket att titta på detta. Luftfartsverket kommer att återkomma med en analys av vilka åtgärder som behöver vidtas etc., och jag vill inte ta upp den diskussionen förrän jag har fått det underlaget. Men än en gång: Rikstrafiken får nu titta på detta. Vi har självklart en dialog med Rikstrafiken. Men den har som myndighet att göra sin bedömning, och sedan får vi se var det landar. På något sätt kommer jag eller regeringen in i denna fråga.
Fru talman! Utifrån de intentioner som näringsministern nu har framfört kan jag tolka det som att det finns möjligheter att upprätthålla den flygtrafik till och från Kiruna som vi så väl behöver. Det enda jag fortfarande är orolig för är att det kanske tar alltför lång tid. Då tänker jag framför allt på det som är mest akut just nu, nämligen Skyways turer. I fråga om SAS ligger hotet ett år framåt. Om det finns en ambition att snabba på upphandlingarna så att de kan bli verkställda så snabbt som möjligt vore det tacknämligt. Sedan finns det naturligtvis också anledning att se hur man kan utveckla detta vidare. Jag tror att det i Kiruna, till skillnad från många andra orter, finns möjligheter till en väldigt positiv framtidsutveckling med fler jobb. Jag tänker även på besöksnäringen, som Kristina Zakrisson tog upp. Kommer kommunikationerna på plats kommer det också att utvecklas positivt.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vad jag tänker göra för att komma till rätta med bristen på hyresrätter i Stockholm. Frågan är föranledd av en motion som tre socialdemokratiska riksdagsledamöter har väckt i syfte att komma åt svarthandeln med hyresrätter. Låt mig säga att jag delar Sten Anderssons oro över bostadssituationen i Stockholm, inte minst bristen på hyresrätter. Bostadsbyggandet är dock inte, och ska inte, bara vara en fråga om statliga insatser. Den svenska bostadspolitiken grundas sedan lång tid tillbaka på en arbetsfördelning där staten verkar för att legala och finansiella instrument finns tillgängliga och att kommunerna erbjuder sina invånare de bostäder som behövs. Många kommuner skulle t.ex. kunna vara betydligt mer aktiva när det gäller att ställa krav på vilka upplåtelseformer som bostäderna som ska byggas ska ha när mark fördelas. Kommunerna har därtill ett stort ansvar för att hålla nere såväl mark och exploateringskostnader som taxor och avgifter. De har också ett ansvar för att få fram lämplig mark för bostadsbyggande och för att ha en god planberedskap, vilket är viktigt också för att förbättra konkurrensförutsättningarna för mindre byggföretag. Regeringen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och har hittills vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med bristen på hyresrätter. För det första har regeringen vidtagit olika åtgärder för att förhindra att de kommunala bostadsföretagen säljer ut sina bostäder, som i många fall ombildas till bostadsrätter och därmed minskar hyressektorn. För det andra är det främsta hindret för ett ökat byggande de höga produktionskostnaderna. Riksdagen har därför på regeringens initiativ infört ett särskilt investeringsbidrag om 2 1⁄2 miljard kronor under en femårsperiod. Jag vill betona att stödet är avsett att stimulera till nyproduktion av just hyresbostäder som kan efterfrågas av breda hushållsgrupper. Detta bidrag har på det stora hela blivit efterfrågat. Trots den korta tid som gått sedan investeringsbidraget infördes har det inkommit 84 ansökningar omfattande 2 500 lägenheter, varav mer än hälften från storstadsregionerna. Redan i fjol infördes för övrigt ett investeringsbidrag om 400 miljoner kronor under perioden 2000 2002 för anordnande av studentbostäder. Stödet kommer att räcka till en nyproduktion av minst 10 000 miljoner kronor för de närmaste tre åren. Bidraget är avsett för bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter. Samtidigt är det viktigt att genom harmonisering av standarder på EU-nivå i enlighet med EU:s byggproduktdirektiv få till stånd en fungerande inre marknad inom byggandet. Frågan om tredimensionell fastighetsindelning har också betydelse för bostadsbyggandet och bereds inom Regeringskansliet.

Fru talman! Sedan lång tid tillbaka har olika förslag lagts fram för att komma till rätta med bristen på hyresrätter och för att få en ökad tillgänglighet i framför allt Stockholms innerstad. Det mest långtgående förslaget kom häromdagen när det blev bekant att tre socialdemokrater i riksdagen hade väckt en motion om hur man enligt deras syn och seder skulle komma åt den s.k. svarthandeln. Om man är det minsta snäll kan man säga att detta förslag vittnar om en akut desperation. Samtidigt är det bevis på en misslyckad bostadspolitik som socialdemokraterna till största delen bär ansvaret för. Nu talar herr statsrådet om allt vad regeringen tänker göra framöver och även lite grann vad man har gjort. Det är exakt samma gamla grammofonskiva: subventioner, subventioner, subventioner. De har orsakat den situation som alltför många stockholmare i dag, tyvärr, befinner sig i. Lars-Erik Lövdén nämner aldrig de höga hyrorna på dagens hyresrättsmarknad. Det är enormt höga statliga skatter. Det talar han aldrig om, men de är en betydande del av priset som en hyresgäst i dag betalar för sin hyra. Däremot är det bra att han nämner kommunernas taxor och avgifter. I många kommuner höjer man taxorna i stället för att höja skatten. Såvitt jag förstår är det förbjudet att ta ut en högre taxa än vad som krävs för att kommunen ska få igen utlagda pengar. Fru talman! Jag går tillbaka till det något vilda förslaget från tre socialdemokrater. Är statsrådet medveten om de konsekvenser som skulle inträffa om det här förslaget mot all förmodan skulle förverkligas? Det är lätt att säga att följderna skulle bli mer eller mindre absurda. Fru talman! Jag har en rak fråga till statsrådet. Överväger statsrådet och regeringen att vidta åtgärder och lägga fram förslag till riksdagen med anledning av och i den riktning som framgår i motionen väckt av tre socialdemokrater?
Fru talman! Jag vill än en gång erinra Sten Andersson om att det finns ett mycket tydligt kommunalt ansvar för bostadsförsörjningsfrågorna. Staten har naturligtvis ett ansvar för att skapa de finansiella förutsättningarna för ett bostadsbyggande till rimliga kostnader, men det finns ett mycket klart kommunalt ansvar att se till att få till stånd ett bostadsbyggande i kommunen så att det går att tillgodose medborgarnas behov av bostäder. Det är inte socialdemokraterna som styr i Stockholms kommun. Det är faktiskt moderaterna som sitter i ledningen i Stockholms kommun och som enligt min uppfattning har visat en utomordentlig passivitet när det gäller att få till stånd ett ökat bostadsbyggande av hyresrätter. Jag vill erinra om investeringsbidraget som har blivit en stor framgång i landet i övrigt men där det har gått mycket trögt i Sten Andersson kommer från kommunen Malmö som nu planerar att bygga 1 200 hyreslägenheter till rimliga kostnader som ska kunna efterfrågas av breda hushållsgrupper. Det är ett konkret projekt som har tillkommit tack vare det investeringsbidrag som regeringen har inrättat. Jag ska i nästa vecka ta ett spadtag i Skövde. Där ska starta ett stort bostadsprojekt som har tillkommit tack vare investeringsbidraget. Men i Stockholm där moderaterna styr saknas den politiska viljan att få till stånd ett ökat bostadsbyggande av hyresrätter. Man gör vad man kan för att utarma Stockholms kommun på hyresrätter genom att ombilda allmännyttan till bostadsrätter. Det ansvaret har moderaterna i Stockholms kommun, och det ansvaret kommer ni att ställas till svars inför i den kommande valrörelsen. Jag fick några konkreta följdfrågor av Sten Andersson. Först var det frågan om kommunala taxor och avgifter. Jag har flera gånger tagit upp att det är betydelsefullt att kommunerna håller tillbaka taxeoch avgiftssättning och exploateringskostnader. Det finns oförklarliga skillnader mellan kommunernas avgiftssättning. Därför har vi gett ett uppdrag till Boverket att analysera skillnaderna för att få ett underlag för en bedömning av vad vi eventuellt ska vidta för åtgärder. Sedan ställde Sten Andersson frågor som rör motionärerna som han åberopar i sin interpellation. Jag ska inte kommentera motionärernas förslag, utan det får riksdagen ta hand om i vanlig ordning. Regeringen kommer inte nu att ta några initiativ i den riktning som motionärerna har föreslagit, utan det får bli riksdagen som får göra en bedömning av om det ska krävas sådana initiativ.
Fru talman! När statsrådet Lövdén står här och berättar om hur bra det är när socialdemokraterna regerar - han berättade att han skulle ta ett spadtag i Skövde - tänker jag på en sak som jag egentligen inte skulle säga, men som jag ska säga ändå. Ligger inte Skövde rätt nära Grönköping? Det var en sådan där hastigt framkastad sak. Det är klart att det är ett kommunalt ansvar. Med de förutsättningar som finns i dag och de höga skatter som staten bestämmer - det är det som är det viktiga - är det svårt att bygga även om kommunen anvisar mark. Framför allt för vanligt folk går det i dag inte att bygga en hyresrätt. Det går inte att bygga så att en normalinkomsttagare kan flytta in i en nybyggd hyresrätt - inte ens med de subventioner som statsrådet här pratar om. Jag har hört många byggare säga att subventionerna är för små för att man ska få fart på det byggandet. Jag var på en konferens i förra veckan. Det var en vd för ett kooperativt hyresföretag här i Stockholm som berättade: Ska vi bygga i dag i Stockholm, även med de subventioner som gäller, måste vi höja hyrorna för de andra hyresgästerna för att hyran i nybygget inte ska bli alltför hög. Det tyckte han var ett lätt val. Då bygger man alltså inte. Att borätter är mer intressant än hyresrätter beror så klart på att människorna frågar efter det. Svårare är det inte. Får människor pengar vill de hellre köpa sig en bostadsrätt, precis som jag tror att 95 % av riksdagens ledamöter i dag har bostadsrätten som boendeform. Därför blir jag ibland förvånad över att man här i riksdagen hurrar för hyresrättens stora betydelse när det är så få ledamöter som bor i en sådan. Ett undantag är faktiskt jag, men det är en annan historia. Jag tycker inte att man ska säga att det är kommunerna som har ansvaret. Huvudansvaret har faktiskt staten, för det är staten med sina skatter och delvis kommunerna med sina höga avgifter som gör att hyran - boendekostnaden - i slutändan för en hyresgäst blir så hög att han eller hon ska ha mycket höga inkomster för att kunna efterfråga en nyproducerad lägenhet.
Fru talman! Jag har inte varit i Grönköping. Jag vet inte var det ligger, men det vet kanske Sten Andersson. Däremot har jag rest runtom i Sverige och besökt många kommuner - inte bara Skövde. Jag har sett hur man nu tar initiativ till ett ökat byggande av hyresrätter tack vare det investeringsbidrag som regeringen har infört. Det gör man i vår gemensamma hemkommun Malmö också. 1 200 hyresrätter ska man bygga till rimliga kostnader. Jag har sett Skanskas Bo Klok-broschyr om dess byggnation, som man går ut till alla allmännyttiga bostadsbolag runtom i landet med. De säger att de tack vare investeringsbidraget kan bygga Bo Klokhus också med hyresrätt. Det är något egendomligt att detta går i landet i övrigt, medan man i det moderatstyrda Stockholm inte tar de initiativ som behövs för att vi ska få till stånd ett ökat byggande av hyresrätter, trots att bidraget är högst i Stockholm. Vi har ett bidrag per lägenhet i Stockholm på upp till 150 000 kr. I Malmö och Göteborg är det 120 000, i övriga landet 90 000. Men ändå tar inte moderaterna initiativ i Stockholm för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Där ligger ett kommunalt ansvar, Sten Andersson, som den moderatledda regimen får stå till svars för i valrörelsen. Sedan är det så att hyresrätten är en boendeform som är starkt efterfrågad framför allt av unga människor. Det enda alternativet vid inträdet på bostadsmarknaden är kanske hyresrätten. De har inte det kapital som behövs för att köpa en bostadsrätt eller ett eget hem, utan för unga människor är hyresrätten ett förstahandsalternativ och kanske det enda alternativet när de ska ge sig ut på bostadsmarknaden. Hyresrätten är attraktiv för andra grupper också: för äldre, som vill lämna sin bostadsrätt eller sitt egnahem och för människor som är rörliga på arbetsmarknaden och som inte vill binda sig för ett långt åtagande på bostadsmarknaden. Det är därför vi behöver hyresrätten och hyresrätten är så betydelsefull för bostadsmarknaden. Då kan man inte, om man styr i Stockholms kommun, visa den passivitet man har gjort när det gäller nyproduktionen. Man kan inte med bevarad trovärdighet möta väljarna när man samtidigt massivt ombildar hyresrätt till bostadsrätt i allmännyttan i Lite logik i argumentationen får man kanske efterlysa, Sten Andersson.
Fru talman! Jag såg en statistikuppgift i våras vad gällde byggnationen av hyresrätter i Stockholm med omnejd. Det visade sig att man producerade överlägset fler hyresrätter per tusen invånare i de kommuner runtom Stockholm som var styrda av moderater eller där moderaterna delade styret med andra borgerliga kolleger. Det finns faktiskt, tro det eller ej, några kommuner i Stockholm som är styrda av socialdemokrater, och det var inga höjdare vad avser nyproduktion. Där har ni länge kört med motsatt argument, men det ni har sagt har alltså inte varit med sanningen överensstämmande. Om man bygger vill man få det uthyrt. Det är finessen med att vara byggmästare eller fastighetsägare. Någon ska vilja bo i ens fastighet. Men med de markpriser som finns i dag på grund av Stockholms attraktivitet och de skatter som Sveriges riksdag eller regeringen har beslutat om ska gälla för byggandet blir det i dag helt omöjligt att bygga nya hyresrätter till kostnader som är rimliga, så att de kan efterfrågas av folk med relativt normala inkomster. Det ni bygger nytt i dag i Stockholm och på andra ställen är i första hand för folk som har gott om pengar och som har råd att bo trots de höga statliga skatterna. De som i dag är utan bostad kommer inte att bo där. De får bo längre ned i kedjan och byta upp sig. Det kan väl vara bra, men säg inte att ni bygger för att hjälpa dem som i dag är bostadslösa. Det fungerar inte.
Fru talman! Än en gång, Sten Andersson: Vi har nu infört investeringsbidraget. Det har gått en kort tid - ett par månader. Vi har fått in ansökningar på 2 500 lägenheter. Jag tycker att det är något märkligt att vi från Stockholmsregionen bara har fått in ansökningar på 136 lägenheter, trots att bidraget är högst i Stockholm. Jag tycker det tyder på att det finns en bristande politisk vilja framför allt i Stockholms kommun att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Det är ju andra storstadsområden som nappar. Man bygger hyresrätt i Göteborg längs älvstranden på attraktivt läge till rimliga kostnader. Man bygger i Malmö. Man bygger i Skövde. Man bygger i Linköping. Det är inte ren landsbygd vi talar om, utan det är tillväxtregioner där man kan bygga med investeringsbidraget till rimliga kostnader. Men i Stockholm saknas den politiska viljan. Ta en match med partikamraterna i Stockholms kommun, Sten Andersson. De behöver den matchen.

Fru talman! Leif Carlson har frågat mig hur Finansdepartementet har kommit fram till att moderaternas förslag till ny läkemedelsförmån leder till ett högkostnadsskydd på 5 000 kr per år. eller lite drygt 15 miljarder kronor. Oavsett system betalas läkemedelskostnaderna antingen med offentliga medel eller av enskilda patienter. Detta gäller även vid försäkringslösningar på den privata marknaden. Försäkringsbolagen driver ju knappast sina försäkringar med förlust. Moderaterna har uppskattat den offentliga besparingen av sina förslag i läkemedelsförmånen till 5,6 skulle stiga till ca 45 %. Om man teoretiskt valde att behålla den nuvarande trappmodellen skulle moderaterna tvingas höja taket från dagens 1 800 kr per år till drygt 5 000 kr per år. Moderaterna föreslår dock inte att den nuvarande modellen helt behålls, utan man tänker sig andra förslag till besparingar. Hur dessa förslag faktiskt kommer att slå mot enskilda individer är oklart. Klart är dock att vissa patienter, givet moderaternas förslag om en besparing om 5,6 miljarder kronor, skulle få en kostnad för sina läkemedel som överstiger 5 000 kr.
Fru talman! Min interpellation hänför sig till ett påstående av finansministern i budgetdebatten. Jag kan förstå felsägningar eller missuppfattningar, men när man i en av årets största debatter påstår saker om ett motståndarparti som inte har förankring i verkligheten blir det betänksamt. Därav min fråga till statsrådet. I debatten gjorde finansministern en jämförelse mellan socialdemokratisk och moderat läkemedelspolitik. Finansministern påstod, precis som han har sagt här, att med moderat politik hamnar högkostnadsskyddet för läkemedel på 5 000 kr per år i stället för nuvarande 1 800 kr. Ett sådant påstående av landets finansminister i budgetdebatten har självklar tyngd. Många kan förledas att tro att det dessutom är underbyggt. Därför är det utomordentligt allvarligt att finansministerns påstående fullkomligt saknar sanningshalt, och han har inte korrigerat sina uppgifter i sitt svar. Det är allvarligt för honom och det är allvarligt för det departement han leder att man så totalt endera bortser från sanningen i förslagen eller har så liten kompetens att man inte kan skilja på plus och minus. Vårt förslag är mycket tydligt. Det är ett generöst skydd mot höga läkemedelskostnader. Man betalar 1 200 kr per år jämfört med nuvarande högkostnadsskydd på 1 800 kr per år. Vi föreslår flera åtgärder för att stoppa skenande kostnader för läkemedelssubventionen. Men det som inom några år skulle minska kostnaderna för läkemedelskonsumenter och skattebetalare med sammanlagt 5,6 miljarder, lyckas finansministern med sällan skådad matematisk fingerfärdighet tvärtom förvandla till ökade kostnader för dessa. Hur har då finansministern räknat? Enligt vad statsrådet nu själv säger har man på finansministerns kansli helt enkelt bytt ut plustecken mot minustecken. De åtgärder som sparar på kostnader för läkemedel, och därför minskar subventionsbehovet, ses som en ökning av kostnaden för den enskilde. Man förvandlar alltså en kostnadsminskning till en övervältring på läkemedelskonsumenterna, vilket då ger en ökning av egenavgifterna från dagens 23 % till ca 43 % eller, om man räknar om det i kronor, från 1 800 kr till Men vad vi gör är ju att föreslå åtgärder som huvudsakligen minskar kostnaderna för alla. Vi vältrar inte över dem. Det är åtgärder för att minska kassation, tydligare indikationer för förskrivning, bättre utnyttjande av prispressande mekanismer i parallellimport och generikakonkurrens, bättre utbildning och stöd till förskrivare, avmonopolisering av apoteksverksamheten, bättre priskonkurrens osv. Det är förslag som beräknats i ett flertal statliga utredningar, men finansministern säger att de har oklara effekter. Det sista ska kanske vara en nyansering av uttalandet i budgetdebatten. Men i samma andetag säger statsrådet att det är klart att vissa personer skulle få en kostnad som överstiger 5 000 kr. Fru talman! Vårt förslag är klart. Högkostnadsskyddet är mycket tydligt. Vi erbjuder en försäkring som begränsar utgiften till 1 200 kr per år. Det är inte 5 000 kr. Jag skulle vilja fråga finansministern vilka som får en kostnad som överstiger 5 000 kr, vilket han just påstått att några får.
Fru talman! Moderata samlingspartiet är ju det parti här i kammaren som vill sänka skatterna mest av alla partier. Om man vill sänka skatterna minskar statens inkomster. Då bör man rimligen också minska statens utgifter för att få ekvationen att gå ihop. Nu är det inte alltid som Moderata samlingspartiet har lyckats med konststycket att också peka på hur man minskar utgifterna för att kompensera den här inkomstförlusten. Men i det här fallet har Moderata samlingspartiet sagt att man kan spara mellan 5 och 6 miljarder kronor på läkemedelsförsäkringen i våra sjukvårdskostnader. Då är det naturligtvis intressant att veta hur man bär sig åt för att spara 5-6 miljarder kronor. Vi har räknat ut, och det är inte särskilt svår matematik, att om den nuvarande subventionen ska minska med 5-6 miljarder kronor, kommer alla i ett moderat samhälle att få betala upp till 5 000 kr för sina läkemedel. I stället för att ha ett tak på 1 800 kr får man betala 5 000 kr i fortsättningen. Det är naturligtvis oerhört orättvist, inte minst mot de äldre. Vi vet ju att det är de äldre och pensionärerna som i första hand drabbas av höga läkemedelskostnader. Och moderaterna vill alltså tredubbla kostnaderna för de äldre. Det går inte att komma så billigt undan som Leif Carlson försöker att göra genom att säga att man vill effektivisera och rationalisera. Om han kallar det för effektivisering och rationalisering att låta den enskilde få en tredubblad kostnad, tycker jag faktiskt att han byter innebörd i orden effektivisering och rationalisering. Det är en av våra viktigaste trygghetsreformer att människor som blir sjuka och behöver läkemedel inte bara ska ha rätt till läkemedel utan också ska kunna få dem på sådana ekonomiska villkor att de rimligen kan ta ut den medicin som de fått ordinerad av läkare. Jag tycker att det är skrämmande hur Moderata samlingspartiet kan föreslå att man ska tredubbla utgifter för den enskilde upp till 5 000 kr. Men jag ska göra en ärlig bekännelse, Leif Carlson, och säga att vi i Finansdepartementet har varit ganska generösa i vår bedömning. Det handlar snarare om mer än 5 000 kr i vissa enskilda fall. Men vi har varit hyggliga mot moderaterna och sagt att det i snitt rör sig om ungefär 5 000 kr som man kommer att belastas av. Alla de förslag som Leif Carlson nämnde om hur man kan sänka kostnader för läkemedelsutgifterna är förslag som har diskuterats. De har också praktiserats i olika sammanhang. Vi har ju allt intresse av att också försöka hålla kostnadsutvecklingen i schack eftersom vi har haft en kostnadsutveckling på 9-10 % de senaste åren. I samband med det förslag som vi har lagt till förändringar när det gäller läkemedelskostnaderna i fortsättningen har Landstingsförbundet, landstingen och staten träffat en uppgörelse om hur vi på olika sätt ska kunna samverka mellan sjukvården, och framför allt landstingen, och staten för att få ned kostnaderna. Varje förslag som moderaterna kan ha som kan medverka till att pressa kostnaderna i det arbetet är naturligtvis väldigt bra. Men jag ser inte att moderaterna har hittat något sätt att komma undan den besparing på mellan 5 och 6 miljarder kronor som moderaterna nu föreslår. I sista hand vill ju moderaterna belasta den enskilde pensionären med den här kostnaden. Den enskilde pensionären kommer att få betala upp till 5 000 kr för sina medicinkostnader i fortsättningen.
Fru talman! Detta var bland det grövsta jag har hört. Det finns ingen som helst logik i det finansministern säger. Vi har lagt fram förslag om besparingar inte höjningar. Det är besparingar som statliga utredningar har kommit fram till men som staten inte genomfört. Vi har lagt fram dessa förslag upprepade gånger, men finansministern har tydligen inte tittat på dem. Jag kan nämna några exempel. Vi har åtgärder för minskad kassation. Enligt den statliga utredningen skulle det ge 800 miljoner. En avmonopolisering av Apoteket skulle enligt Jedings utredning för ett par år sedan spara samhället flera miljarder, men vi har varit försiktiga och sagt högst 1 miljard. Ytterligare exempel är parallellimport och generikakonkurrens. Det finns flera åtgärder som samtliga är framplockade för att de ger pengar. Men staten har inte vidtagit dessa åtgärder fast vi har föreslagit dem i flera år. Det kan väl inte ge merkostnader för den enskilde om vi minskar kostnaderna genom att använda pengar på rätt sätt, genom att använda priskonkurrens på rätt sätt och vidta sådana åtgärder som minskar kassation och sådant som helt enkelt bara kostar pengar. Det är ju fullständigt oförståeligt att man då kan säga att det skulle öka kostnaderna för dessa grupper. I stället är det ju så att med den försäkring vi erbjuder får pensionärerna aldrig betala mer än 1 200 kr, eftersom de går med i en försäkring som har den avgiften. Det är möjligen inte känt för statsrådet att 40 % av alla svenskar inte har några läkemedelskostnader på ett år och att över 70 % betalar under 900 kr. Det betyder att med en försäkringslösning får man en bredare bas. Nu har inte vi räknat in några ekonomiska vinster av försäkringslösningen, utan det är bara ett bättre högkostnadsskydd, men det är också så att basen breddas om man alltså får människor att ansluta sig till en försäkring för att undvika plötsliga kostnader som de inte kan förutse. Det är en idé det. Men som sagt: De besparingsförslag vi har gjort är sådana förslag som handlar om hur man kan minska kostnaderna i ett samhälle, och de har plockats fram i upprepade utredningar utan att staten har genomfört dem. Fru talman! Jag är medveten om att den svenska skolan har stora brister och att man säkert hade det även på den tiden då statsrådet och jag gick i skolan, men så mycket lärde man sig i alla fall att man kunde skilja på subtraktion och addition.
Fru talman! Det är ett gammalt knep att först föreslå minskade inkomster och sedan försöka finansiera dessa minskade inkomster genom att säga att man kan effektivisera på olika områden med det ena knepet efter det andra. Det är väl så att något av de förslag som Leif Carlson nämner också har tagits upp av olika utredningar och också är på väg att genomföras. Jag vill påminna om att regeringen så sent som i våras fattade beslut som sänkte våra läkemedelskostnader med upp till nästan 1 miljard kronor. Det var i och för sig ett kontroversiellt beslut där vissa läkemedel undantogs från den försäkringslösning och den subventionering som vi har, men det var ett handfast sätt att försöka sänka läkemedelskostnaderna. Det gjorde vi mot bakgrund av att vi har haft en ökning av läkemedelskostnaderna på 9-10 % under senare tid, vilket naturligtvis är en alldeles för stor ökning. Men jag kan i ett enda avseende ge Leif Carlson rätt, och det är möjligen när han säger att man med Moderaternas förslag kommer att få lite lägre läkemedelskostnader om man inför detta nya högkostnadsskydd på 5 000 kr. Jag är ganska säker på att det framför allt är många pensionärer, många äldre och många låginkomsttagare som aldrig kommer att ha råd att ta ut sina recept när Moderaternas högkostnadsskydd om 5 000 kr kommer att genomföras. Om det genomförs kommer det att bli så att med ett så högt högkostnadsskydd kommer naturligtvis en del läkemedelskostnader att minska som ett resultat av att människor inte längre kan ta ut den medicin som de har fått rätt till och förskrivits av olika läkare. Jag tycker att det är märkligt att använda den här typen av knep och föreslå att privatisering av apoteken skulle kunna ge väldigt stora vinster i det här sammanhanget. Inte så långt från det här parlamentet finns det ett annat parlament, Stockholms läns landsting, som har använt samma teknik i flera år, och där styr Moderaterna. Där har man satt upp att privatisering ger vinst på 800 miljoner kronor och privatisering ger vinst på 500 miljoner kronor, och revisorerna har tvingats konstatera år efter år att det där bara är en bluffpost. Det inträffar inte någon vinst över huvud taget. Det är så, Leif Carlson, att man kan lura varken patienterna eller väljarna genom att säga: Vi ska införa en försäkringslösning - det blir billigare för er, det blir lägre kostnader och ni får lika mycket medicin som tidigare. Sanningen är att med Moderaternas försäkringslösning, som har tillkommit för att finansiera Moderaternas skattesänkningar, så kommer det att kosta 5 000 kr för många av dem som framför allt behöver medicin. Det är riktigt som Leif Carlson säger att det är en relativt liten andel som behöver mest medicin. Det är framför allt äldre som tar ut de stora medicinvolymerna. De kommer att drabbas av den här femtusenkronorsgränsen i fortsättningen, och då kommer det inte längre att vara så att sjukvård och medicin kommer att vara tillgänglig efter behov för alla, utan det kommer att vara plånboken som styr möjligheten att få medicin i Moderaternas förslag.
Fru talman! Nu har statsrådet stått här och upprepat gång på gång att vi har ett förslag på 5 000 kr. Jag ska vara mycket tydlig, så kanske det går in: Vi har ett förslag på 1 200 kr i en försäkringslösning, inte mer. Självklart är det så att de som ansluter sig till en försäkring är de som har höga utgifter, så att pensionärer skulle drabbas av något mer än 1 200 kr är alltså otänkbart. De förslag som statsrådet inte sätter någon tro till är alltså de förslag som under de senaste tio åren kommit fram i 6-8 läkemedelsutredningar, men där bara mindre delar genomförts. Mycket lite av den sista utredningens förslag, Edhags utredning, har man tagit fasta på och genomför i de besparingspotentialer som man kommer fram till i seriöst arbete. Regeringens proffsutredare - kan man väl kalla det - Jeding, har vad gäller avmonopoliseringen uttalat sig och sagt att det skulle ge flera miljarder, genom att man har så pass mycket kostnader i apoteksmonopolshanteringen, till svenska läkemedelskonsumenter. Men det är klart: Om regeringen inte har tilltro till sina egna utredningar och inte har tilltro till sina egna utredare kan jag förstå att inget händer, utan läkemedelskostnaderna får ligga kvar på samma höga nivå som de gör utan att någonting företas. Det enda man gjort, säger statsrådet, är förändringen för några läkemedel i våras som skulle ha givit en miljard, vilket det inte kan ha gjort eftersom försäljningstoppen på dem låg omkring en halv miljard, och det var just när många trodde att man skulle gå ned i vikt. När man väl upptäckte att man inte gör det, utan att det bara är 10 % som har nytta av det, sjönk naturligtvis försäljningen av sig själv. Så ingreppet var synnerligen onödigt, därför att det här hade marknaden och människors klokhet rättat till av sig själv. I stället tvingas nu de människor som är sjuka och behöver medicinen av sjukdomsskäl att få sin sjukdom offentliggjord, eftersom de ärenden som behandlas i regeringen och Socialdepartementet är offentliga. Där faller hela sekretessen bort. De måste skylta med sina besvär för att få en medicin som de har behov av. Sådana förslag är usla förslag.
Fru talman! Vi har en bra läkemedelsförsäkring i Sverige i dag. Man betalar högst 1 800 kr för de läkemedel som man har rätt till och som man får förskrivna av läkare. Moderaterna kommer nu att lägga fram ett förslag där man vill spara mellan 5 miljarder och 6 miljarder kronor. Jag tror inte att någon kan komma till någon annan slutsats än att om man sparar på ett område så måste det bli dyrare för någon. Det blir inte dyrare för samhället, för staten, därför att det är ju statens kostnader som ska minska; alltså måste det bli dyrare för patienterna. Att, som Leif Carlson påstår, man kan sänka taket till 1 200 kr låter som en bättre saga sent på kvällen. Vi ska alltså få lägre kostnader, men det ska ändå bli bättre för alla. Det sista argumentet var att vi skulle kunna privatisera apoteken; det skulle kunna leda till att vi fick lägre kostnader, och då skulle man inte behöva ha det här femtusenkronorstaket i fortsättningen. Ja, om det är så att en privatisering av apoteken ska bidra till den här modellen som Moderaterna föreslår, så ser jag framför mig att på alla mindre svenska orter och städer och framför allt på landsbygden och i glesbygden ska tydligen apotek efter apotek läggas ned för att man ska spara in de miljarder som behövs till moderaternas läkemedelsreform. Jag tror att vi får konstatera till sist att det är bra att moderaterna redovisar öppet att när de föreslår sänkt skatt så vill de också finansiera det genom att ge sig på de allra mest utsatta grupperna, dvs. de som behöver mycket läkemedel och mycket medicin och som inte minst är äldre och pensionärer. Det är de som ska betala de moderata skattesänkningarna. Det är verkligen omvänd rättvisepolitik.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén om han avser att överväga skattebefrielse för uthyrning av del av bostad för att underlätta studenters möjlighet till boende på studieorten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag är medveten om att det råder brist på studentbostäder på många håll i landet. I 2000 års ekonomiska vårproposition anslogs 400 miljoner kronor för ett tillfälligt investeringsbidrag för byggande av studentbostäder under åren 2001 och 2002. Per den sista juni i år har bidrag beviljats till 7 600 studentlägenheter. Regeringen räknade tidigare med att investeringsbidraget skulle medverka till uppkomsten av minst 10 000 nya studentbostäder. Glädjande nog pekar de senaste siffrorna på att ca 12 500 nya studentbostäder kommer att tillkomma med hjälp av det särskilda investeringsbidraget. De gällande reglerna om uthyrning av privatbostadsfastigheter och privatbostäder infördes i samband med skattereformen 1990. Motivet var bl.a. att förenkla reglerna. Tidigare hade också höga uthyrningsinkomster kunnat undgå beskattning. De nuvarande reglerna innebär att uthyrningsinkomsten beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30 %. Från intäkterna får ett avdrag göras med 4 000 kr. Dessutom får avdrag göras med 20 % av hyran om uthyrningen avser en privatbostadsfastighet. Om uthyrningen avser en bostadsrätt eller hyreslägenhet får, förutom avdraget på 4 000 kr, avdrag göras för den del av avgiften eller hyran som den som hyr ut har erlagt och som avser det uthyrda. De nämnda avdragen får anses täcka såväl kostnader som normalt förorsakas av uthyrningen som eventuella utgifter för reparation och underhåll som uppkommit under uthyrningstiden. Att införa skattebefrielse för uthyrning av del av bostad eller för uthyrning enbart till studenter skulle medföra gränsdragnings och kontrollproblem. Jag bedömer därför inte detta som en lämplig åtgärd. Jag är inte heller beredd att föreslå någon generell skattebefrielse för uthyrningsinkomster.
Fru talman! Enligt en undersökning gjord av Skoop på uppdrag av Hyresgästernas Riksförbund skulle det behövas 191 000 nya bostäder för att tillgodose behovet bland unga som vill flytta hemifrån. Siffrorna bygger på intervjuer med 2 040 unga. Boendeform för unga vuxna i åldern 20-27 år är sådan att 15 % bor hos föräldrar, 62 % har egen bostad, 7 % hyr i andra hand, 6 % bor i studentbostad, 4 % bor hos kompisar och 3 % bor på annat sätt. Min fråga angående skattelättnader för uthyrning av del av bostad tillfredsställer givetvis inte alla dessa grupper. Men rekordmånga studenter står utan bostad. Om den kön minskades skulle ett antal s.k. mambor också kunna få tillgång till en egen bostad. Kristdemokraterna har ställt upp på regeringens investeringsbidrag just för studentbostäder och faktiskt plussat på lite till. Givetvis är det bra att 7 600 studentlägenheter tillkommit per den sista juni och att de senaste siffrorna pekar på 12 500 nya studentbostäder med hjälp av investeringsbidraget. Fru talman! Likaväl som specifika insatser kan göras när behovet av studentbostäder är akut genom att använda investeringsbidrag måste man logiskt också kunna gå andra vägen genom att sänka skatter så att det faktiskt lönar sig besväret att hyra ut delar av en bostad till studenter. Avdraget på 4 000 kr per år lockar inte till det extra besvär det kan vara att ha extra ungdomar i huset eller lägenheten. Avdraget med 20 % av hyran om uthyrningen avser en privatbostadsfastighet täcker i princip den extra kostnaden för uthyrning för många. För bostadsrätt eller hyresrätt gäller avdraget precis den yta som den som hyr del av bostad disponerar. Det täcker hjälpligt kostnaderna för den som väljer att hyra ut till en student, men ger ingen extra morot för den eventuella uppoffring det kan innebära. Likaväl som att stimulera fastighetsägare med extra investeringsmedel skulle staten kunna stimulera småskalig uthyrning genom lägre skatteuttag. Fru talman! Det är lätt för finansministern att hänvisa till grändsdragningsproblem, men det kan inte vara så svårt i dessa datoriserade tider att veta vem som är student eller inte. Man måste också i första hand förutsätta att människor är ärliga och inte fuskar. Det kan också innebära en trygghet för en ungdom som kommer till storstaden för att studera att få starta sitt boende hos t.ex. en familj. Det finns ca 62 000 studentrum i landet men fem gånger så många studenter. I mars år 2000 utlyste landshövding Ulf Adelsohn en landsomfattande tävling för att locka fram kreativa lösningar på den svåra bostadsbristen för studenter. I slutbetänkandet av Bostadsrättsutredningen Olika bostadsrättsfrågor föreslås i kapitel 14 att andrahandsuthyrning ska underlättas. Denna utredning har inte lett till någon proposition ännu. Därför vill jag ställa en fråga till herr finansministern: När kommer den propositionen?
Fru talman! Vi har under några år ökat antalet platser vid universitet och högskolor med nära 100 000 från 200 000 studentplatser till 300 000 studentplatser. Det har varit en del i hela vår utbildningssatsning för att bygga för ett framtida Sverige, se till att vi kan få en bra tillväxt för framtiden och ge våra ungdomar en bra start. Det är oerhört viktigt att vi också kan fullfölja den satsningen som också har varit en viktig regionalpolitisk satsning. Den gäller inte bara stora städer utan också många växande orter i vårt land. Det är ett fyrtiotal orter som har högskolor och olika universitet. Det är naturligtvis viktigt att studenterna också får bra boende och studieförhållanden på sina orter. Det är kommunerna som i första hand har ansvaret för att det finns också studentbostäder i Karlstad, Umeå, Göteborg, Växjö eller var det nu kan vara någonstans i landet. Även om kommunerna har huvudansvaret för studentbostäder har staten velat stimulera tillgången på studentbostäder på olika sätt. Vi gör det genom de uthyrningsregler som jag redovisade alldeles nyss som innebär en viss skattelättnad för den som hyr ut. Vi gör det också på olika sätt genom ett direkt investeringsbidrag, framför allt riktat direkt till de kommuner som vill bygga studentbostäder. Det är glädjande att investeringsbidraget om 400 miljoner kronor har använts i stor utsträckning av de olika studentorterna och kommunerna. Tyvärr har man just där Kristdemokraterna har ett visst inflytande, i varje fall formellt - exempelvis i det moderatstyrda Stockholm, där Moderaterna styr och Kristdemokraterna och Folkpartiet hänger på - byggt ganska få studentbostäder. Stockholms stad är en av de kommuner som har använt det statliga erbjudandet allra minst. Det borde kanske vara en uppgift för Ulla-Britt Hagström att tala med sina partivänner i Stockholm om hur man ska ta vara på de erbjudanden som staten ger Stockholms stad och andra men som inte används i moderat styrda och kristdemokratiskt styrda kommuner. Det är bra om långt över 10 000 studenter via bidraget på olika håll i landet - även om det inte sker så mycket i Stockholm händer saker på annat håll i landet - får del av detta bidrag. Det är viktigt att vi sedan kan gå vidare med ett allmänt stöd till bostadsbyggandet. Regeringen har föreslagit och kammaren också beslutat att vi fr.o.m. nästa år ska satsa 2 1⁄2 miljarder kronor de närmaste åren för att bygga bostäder.
Fru talman! Jag undrar om finansminister Bosse Ringholm också får ett antal vykort varje dag med eposten från studenter som förtvivlat vill ha bostad nu. I varje fall har jag den senaste tiden fått väldigt många sådana. Ungdomarna är förtvivlade och vill att vi politiker ska lyssna. Jag försöker att svara på varje brev. Men jag inser vilka problem ungdomarna har. Om man reser över till Norge finns där möjlighet att få skattebefrielse om man hyr ut under 50 % av bostaden. Det passar tydligen studenter bra. Finansminister Bosse Ringholm vill gärna ta upp Stockholmsproblematiken. Det är här det behövs så oerhört många lägenheter. Det finns en väldig brist. Här medverkar vi kristdemokrater verkligen till att lösa problemen inom bostadspolitiken på många sätt. Jag har många exempel på detta. Men tydligen passar inte investeringsbidrag Stockholm så bra. Det visar sig nu när det bara blev 99 miljoner av investeringsbidragen som skulle gå till att kunna bygga nya hyreslägenheter. Det skulle utgå bidrag per lägenhet med 150 000 kr till Stockholm, 120 000 kr till Göteborg och Malmö och 90 000 kr till övriga landet. Det är Västra Götaland och Malmö som söker bidragen. I Stockholm har sökts bidrag för endast 50 lägenheter. Den här politiken passar inte Stockholm. Man måste hitta andra vägar att gå, och då är skattebefrielse ett bra sätt. Om man tittar på taxeringsutfallet för 1999 var skattebasen hänförlig till uthyrning av privatbostad 917 miljoner kronor. Det gäller då hela landet. Om vi fick in 30 % innebär det 275 miljoner i skatt. Samtidigt med denna summa - 275 miljoner - så ser regeringen fortfarande mellan fingrarna när det gäller att det finns en svarthandel i Stockholm som omsätter 600 miljoner kronor. Där försvinner pengarna bara ut, och vi får inte in någonting till staten. Om man skulle kunna börja rucka lite på det här med uthyrningen för att få människor välvilliga till att hyra ut till studenter - vilket också skulle öka gemenskapen - så skulle vi få in lite mindre pengar till staten, men vi skulle samtidigt göra så mycket för studenterna. I min hemkommun Skövde, fru talman, försöker vi verkligen se till att det byggs studentlägenheter. Där tar kommunen sitt ansvar. Många kommuner tar sitt ansvar - jag tror att t.ex. Örebro kommun har en bostadsgaranti för alla studenter. Det finns också många andra kommuner som gör så. Men då begränsar vi ju studenterna till att studera i de kommuner som tar detta med bostäder på allvar. De ungdomar som vill komma till storstäderna, t.ex. Stockholm, kan inte ta sin plats. De kan inte vänta i 18 månader, vilket är tiden här för att kunna få en studentlägenhet. Jag är övertygad om att många gärna börjar med att bo i ett rum. Det kan ju också handla om en fastighet där man gör om några lägenheter till studentlägenheter intill varandra. Jag vädjar till finansministern att fundera över detta. Jag vill också fråga om finansministern inte kan hitta något sätt för att rucka lite på det här. Man kanske inte generellt kan begära skattebefrielse, men det finns fall där man kan göra en riktad insats för studenter.
Fru talman! Regeringen är mycket positiv till att göra riktade insatser till studenter och studentbostadsbyggande. Det är därför vi har anslagit de 400 miljoner kronor som är riktade just till studentbostadsbyggande. Jag kan hålla med Ulla-Britt Hagström om att det är bra om olika kommuner i landet har en form av studentbostadsgaranti, dvs. att man garanterar att den student som kommer till orten och ska studera på högskola eller universitet också får en bostad. Jag tycker att det är ett stort ansvarstagande som de kommuner som ordnar detta tar på sig. De kommer säkert också att ha framgång bland studenterna, som söker sig till orter som har så här goda förutsättningar. Ulla-Britt Hagström säger att det är lättare för studenterna att få bostäder i Göteborg och Malmö, men att det är himla svårt i Stockholm. Jag får väl upplysa Ulla-Britt Hagström och kammaren om att Göteborg styrs av socialdemokrater och att Malmö stad styrs av socialdemokrater. Där går det uppenbarligen lättare att få studentbostäder, medan det är allra svårast här i Stockholm. Stockholms stad styrs som bekant av Moderaterna, påhejade av Kristdemokraterna och Folkpartiet. Jag undrar därför vilken slutsats Ulla-Britt Hagström drar av denna politiska orientering.
Fru talman! Jag får börja med att rätta till ett missförstånd. Det jag talade om var nämligen investeringsbidraget om 99 miljoner som ges av regeringen för att man över huvud taget ska bygga hyresfastigheter. Det gällde alltså inte investeringsbidraget för studentbostäder. Studenter har svårt att få bostad i Göteborg och de har svårt att få bostad i Malmö, som har socialdemokratiskt styre. Därvid ges alltså ingen skillnad. Men vad jag menade var att det är mycket svårare att locka Stockholm att vilja bygga med olika former av bidrag. Det är inte säkert att den politik som regeringen för, där man ändå i det nya systemet försöker lägga mest på Stockholm - dvs. 150 000 per lägenhet - passar Stockholm. Därför tycker jag att man måste gå ut och fråga hur man ska bära sig åt för att det ska bli fler bostäder i Stockholm. Jag har t.ex. varit ute på ett studiebesök med NCC, som visade att man har jättestora markområden i Solna. Man skulle kunna sätta upp hur många mobila studentlägenheter som helst. Det sanitära var ordnat osv. Men det faller på att kommunen inte vågar säga ja till detta eftersom man är rädd att man blir beroende, och måste betala bidrag till studenter. Adelsohn gick ut med en tävling. Man måste använda sin fantasi och se till att det blir bostäder till studenter. Det handlar ju också om de utländska studenter som säger att deras utbildningsdröm blev förstörd. De hittade ingenstans att bo. Jag tycker som sagt att man måste använda sin fantasi, och jag tycker att den lägsta fantasi man någonsin kan använda vore att sänka skatten för dem som vill hyra ut delar av den bostad som de redan har till studenter.
Fru talman! Det behövs ingen större fantasi för att konstatera att det är betydligt högre boendekostnader och byggnadskostnader i Stockholm än i exempelvis Det handlar helt enkelt om att kommunledningarna i Stockholm, i Solna och på annat håll där Moderaterna styr här i Stockholmsregionen, tar ut oerhört höga kommunala kostnader. Innan en bostad väl byggs i Stockholms stad eller i Solna så är kostnaden faktiskt lika hög som den totala investeringskostnaden för en bostad i Göteborg eller Malmö. Det skulle kommunpolitikerna i Stockholm, Solna och andra kommuner här i Stockholms län kunna göra någonting åt om de hade en annan politisk vilja. Men de har inte den politiska viljan, utan de låter först de privata byggentreprenörerna husera ganska fritt med höga kostnader och begränsad konkurrens i sektorn och sedan har de tyvärr väldigt höga kostnader för mark, anslutningar och en del andra förutsättningar. Jag tror därför att det enda sättet att få i gång ökat bostadsbyggande och ökat studentbostadsbyggande i Stockholm faktiskt är att skifta majoritet i Stockholms stadshus.

Fru talman! Gunnar Axén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att tillse att Svenska Spel och dess dotterbolag i framtiden följer lagen om offentlig upphandling. Nämnden för offentlig upphandling att samtliga bolag inom AB Svenska Spel omfattas av de offentliga upphandlingsreglerna. Med anledning av denna rapport lät AB Svenska Spel advokatbyrån Linklaters Lagerlöf göra en juridisk analys. Den ledde till slutsatsen att AB Svenska Spel inte ska betraktas som en upphandlande enhet, varken enligt EG-direktiven om offentlig upphandling eller enligt lagen om offentlig upphandling. Analysen visade också att detta även gäller för AB Svenska Spels samtliga dotterbolag. Lagen om offentlig upphandling är konstruerad så att det är bolaget självt som avgör om det är en upphandlande enhet eller inte. AB Svenska Spel är en egen juridisk person och sköter sin löpande verksamhet självständigt. I detta fall är AB Svenska Spel och Nämnden för offentlig upphandling uppenbarligen av olika åsikt. Det ankommer enligt lagen dock inte på mig som finansminister att tolka lagen om offentlig upphandling åt vare sig Svenska Spel eller Nämnden för offentlig upphandling. Lagen är så konstruerad att en leverantör som anser sig förfördelad har möjlighet att vända sig till domstol, vilken har befogenhet att avgöra hur lagen ska tolkas. I sista hand är det en fråga för EG-domstolen.
Fru talman! Finansministern har gjort det till en vana att inte föra en längre debatt i frågor där han befinner sig på tunn is. Mot den bakgrunden ska jag vara extra tydlig i detta inlägg, eftersom jag inte förväntar mig att finansministern är beredd att bemöta mina argument och besvara mina frågor. Finansministern är ansvarig för frågor som rör offentlig upphandling. Finansministern är ansvarig för tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling. Finansministern är också ansvarig för det statliga företaget AB Svenska Spel. Enligt EU:s regelverk är staten skyldig att tillse att den offentliga verksamhet som är att anse som upphandlande enheter också ska upphandla varor och tjänster via anbudskonkurrens. Expertmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling har därför fått i uppdrag av regeringen att definiera vilka av de statliga företagen som är att anse som upphandlande enheter. Nämnden har kommit fram till att Svenska Spel är en sådan upphandlande enhet och därmed ska följa lagen om offentlig upphandling. Svenska Spel vägrar att acceptera detta, och har anlitat en advokatbyrå för att argumentera för sin ståndpunkt. Finansministern, som uppenbarligen sitter på två stolar i detta sammanhang, reagerar med en axelryckning. Därmed underkänner ministern kompetensen vid den egna expertmyndigheten, som har att övervaka lagen om offentlig upphandling och hur den följs. Han underlåter också såsom ansvarig för Svenska Spel att vidta de åtgärder som krävs för att företaget ska följa svensk lag och EU:s regelverk. Faktum är att det verkar som att finansministern springer Svenska Spels ärenden då han i polemik med den egna expertmyndighetens utlåtande hänvisar till vad den av Svenska Spel anlitade advokatbyrån anför i frågan. När de statliga företagen, det finns det ett flertal exempel på, inte följer gällande lag minskar även medborgarnas förtroende för politiskt fattade beslut och deras vilja att följa gällande lagar och regler. Dessutom innebär avsaknaden av konkurrensupphandling inom Svenska Spel att företaget får onödigt höga kostnader för varor och tjänster som man upphandlar. Det innebär att företaget faktiskt inte drivs på ett professionellt sätt - till men för folkrörelserna, statskassan och skattebetalarna. Så även om finansministern underkänner den egna expertmyndighetens kompetens infinner sig frågan varför inte finansministern, som är ansvarig för Svenska Spel AB, tillser att Svenska Spel agerar affärsmässigt och professionellt. Vore det inte rimligt att finansministern, oavsett om den egna expertmyndigheten säger att Svenska Spel enligt lagen ska konkurrensupphandla varor och tjänster, tillsåg att Svenska Spel bedrev sin verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt eftersom finansministern faktiskt är ansvarig även för företaget Svenska Spel
Fru talman! Gunnar Axén tillhör ett parti, Moderata samlingspartiet, som ibland försöker göra gällande att de står för lag och ordning. Nu tycker Gunnar Axén att man kan bryta mot lag och ordning. Han tycker t.o.m. att finansministern kan bryta mot lag och ordning. Jag har i mitt interpellationssvar konstaterat att jag självfallet som finansminister har ansvaret både för AB Svenska Spel och för Nämnden för offentlig upphandling. Men finansministern är ingen rättsvårdande myndighet. Finansministern är ingen domstol. Det är inte finansministern som sliter de rättsliga tvisterna. Jag är förvånad över att Gunnar Axén som riksdagsledamot uppmanar finansministern att ta över rättsväsendets arbetsuppgifter.
Fru talman! Ursäkta mig, men finansministerns svar är ju att beklaga. Låt mig tydliggöra. Finansministern är ansvarig för Svenska Spel AB. Finansministern är ytterst ansvarig för att detta företag följer gällande lag. Låt mig läsa ur den rapport som finansministerns egen expertmyndighet har tagit fram: Sverige har som medlemsstat i EU skyldighet att känna till vilka företag med statligt ägande som ska följa reglerna om offentlig upphandling. Sverige ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande myndighets beslut prövas effektivt. Prövningen ska dessutom göras skyndsamt, i synnerhet i de fall där upphandlingsbeslut innefattar överträdelse av gemenskapsrätten för offentlig upphandling eller nationella bestämmelser om införande av en sådan lag. Att i förväg kunna bestämma vilka företag som omfattas av regleringen gagnar en skyndsam handläggning av upphandlingsärenden. Så står det i rapporten. Det är alltså finansministerns egen expertmyndighet som säger att det är viktigt att staten ser till att de statliga företag som ska följa EU:s regelverk om offentlig upphandling också följer detta regelverk. Finansministern är ansvarig såväl för frågor som rör offentlig upphandling som för företaget Svenska Spel. Expertmyndigheten säger att Svenska Spel ska följa lagen om offentlig upphandling. Svenska Spel säger: Det ska vi inte alls. Finansministern sitter förnöjd på två stolar och lyssnar obekymrat på expertmyndigheten som säger att Svenska Spel ska följa lagen. Samtidigt vägrar Svenska Spel att konkurrensupphandla verksamhet. Därmed drivs det på ett oprofessionellt sätt, och för den saken har finansministern också ett ansvar. Det spelar alltså ingen roll om det är så att lagen säger att Svenska Spel ska konkurrensupphandla verksamhet eller inte. Om Svenska Spel inte drivs affärsmässigt och professionellt ankommer det ytterst på finansministern att göra något eftersom han har det yttersta ansvaret för att detta bolag drivs på ett professionellt och affärsmässigt korrekt sätt.
Fru talman! Svenska Spel drivs affärsmässigt och professionellt och har ett betydande ansvar i samhällsarbetet. Nämnden för offentlig upphandling är som statlig myndighet också en effektiv och uppföljande myndighet. Om det finns skilda meningar om hur man tolkar en lagstiftning, vilket det uppenbarligen gör i det här fallet, är jag förvånad över att Moderata samlingspartiets företrädare tycker att finansministern ska vara domstol. Det är faktiskt ganska elementärt. Vi har ett domstolsväsende. Vi har ett rättsväsende. Det är inte Finansdepartementet eller finansministern som är denna domstol. Det trodde jag att även en moderat riksdagsledamot kände till.
Fru talman! Finansministern verkar inte vilja svara på de frågor som jag faktiskt ställer. Jag anser inte att finansministern ska fungera som domstol. Om finansministern har hört mig säga det så har finansministern hört fel. Jag säger att Svenska Spel är ett statligt bolag och att finansministern är den ytterst ansvarige för driften av det bolager. Finansministern är ägarrepresentant. Det är finansministern eller den han skickar i sitt ställe som går till bolagsstämman och som tillsätter eller avsätter styrelsen, om nu finansministern har missat det faktumet. Om finansministerns expertmyndighet, Nämnden för offentlig upphandling, säger att Svenska Spel är ett statligt företag som bör följa lagen om offentlig upphandling och finansministern inte går till bolagsstämman och tillser att företaget följer lagen om offentlig upphandling så vilar ansvaret för vad detta leder till i framtiden tämligen tungt på finansministern. Det kan förvisso vara så att det kommer domstolsutslag som säger att Svenska Spel ska följa lagen om offentlig upphandling. Men det handlar också om att Svenska Spel har upphandlat varor och tjänster för hundratals miljoner kronor utan att göra det i konkurrens. Det finns uppgifter som pekar på att Svenska Spel har haft överkostnader för produkter som man har köpt på i storleksordningen 100-200 miljoner kronor. Det betyder ökade kostnader som innebär mindre inleveranser till statskassan, men för skattebetalarna och minskat överskott att fördela till folkrörelserna. Detta bär finansministern ansvaret för.
Fru talman! Alla svenska bolag och myndigheter, liksom medborgare och även moderata riksdagsledamöter, är skyldiga att följa lagen. Jag är glad att Gunnar Axén till sist nu säger sig acceptera och inse att finansministern inte är någon domstol och inte ska pröva den här typen av ärenden. Hade han kommit till den insikten lite tidigare hade han inte behövt ställa interpellationen.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat mig om jag avser att låta utreda frågan om ljuddämpare på jaktvapen antingen genom att ge Rikspolisstyrelsen ett formellt uppdrag eller genom att tillsätta en egen utredning i frågan. Enligt vapenlagen krävs sedan 1974 tillstånd för innehav av ljuddämpare. Skälet till att tillståndsplikt infördes var bl.a. att motverka olaga jakt med hjälp av vapen försedda med sådan utrustning. Ljuddämpare är vidare eftertraktade i vissa kriminella kretsar. Enligt vapenförordningen får tillstånd för ljuddämpare meddelas till skydd för hälsa eller miljö vid jakt eller målskjutning om det är särskilt påkallat. För innehav av ljuddämpare för jaktändamål som reducerar ljudet så att det blir lägre än 125 decibel krävs tillstånd av både polismyndighet och Naturvårdsverket. Enligt den praxis som tillämpas kan tillstånd för ljuddämpare exempelvis ges om en jägare redan har en hörselskada som riskerar att förvärras. Enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd bör, mot bakgrund av den restriktivitet som ska gälla vid tillståndsgivningen, sådant tillstånd däremot inte meddelas för att förebygga uppkomsten av hörselskador. Det får ske på mer traditionellt vis genom användning av hörselskydd. Innan jag går närmare in på frågan om en eventuell förändring av reglerna för innehav av ljuddämpare till jaktvapen, skulle jag vilja betona att jag ser det som viktigt att vapenlagstiftningen är så utformad att den inte onödigtvis försvårar för den som på ett seriöst sätt vill bedriva jakt eller målskytte. Med hänsyn till det stora antalet vapenägare som vi har i Sverige vill jag nog påstå att vår lagstiftning i stort uppfyller det kravet. Jag anser att det är angeläget att vi även fortsättningsvis behåller den balans mellan olika intressen som jag tycker karakteriserar den svenska vapenlagstiftningen. Mot den bakgrunden vore det olyckligt att införa regler som rubbar den balansen, t.ex. genom att möjliggöra missbruk. Då riskerar vi att hamna i en situation där vapenlagstiftningen som helhet ifrågasätts från brottsförebyggande synpunkt. Som jag tidigare förklarat i ett frågesvar till Jan Evert Rådhström delar jag uppfattningen att det i och för sig kan finnas skäl att närmare analysera förutsättningarna för att använda ljuddämpare som reducerar ljudet till 125 decibel för att förebygga hörselskador. En ljuddämpare som reducerar ljudet till 125 decibel torde inte medföra att vapnets skottljud blir så lågt att det skulle underlätta olaga jakt i någon större utsträckning. Risken för hörselskador minskar däremot redan vid den nivån. Frågan är emellertid inte helt okomplicerad. Det torde vara ganska lätt att manipulera en ljuddämpare så att ljudet dämpas till väsentligt lägre nivå än exempelvis 125 decibel. Det kan därför ifrågasättas om ett system med ett visst tillåtet gränsvärde skulle fungera i praktiken. I detta sammanhang måste också den tekniska utvecklingen beaktas. Dessa frågor är av teknisk karaktär och måste genomlysas noggrant innan ett slutligt ställningstagande görs. Rikspolisstyrelsen har, som Jan-Evert Rådhström påpekat, på eget initiativ analyserat frågan om lämpligheten av att liberalisera reglerna för innehav av ljuddämpare på jaktvapen. Det arbetet har vad jag förstått lett fram till att styrelsen är emot en sådan liberalisering. Ett skäl till detta sägs vara risken för att ljuddämpare används i brottsliga sammanhang. Det ska höras när ett skjutvapen används, menar Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har i sin årliga rapport på området för civila skjutvapen för 2001 följaktligen inte heller lagt fram något förslag i frågan. Rikspolisstyrelsens rapport bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Inom ramen för det arbetet kan det finnas anledning att överväga frågor kring ljuddämpare ytterligare. Jag kommer att föra en dialog med Rikspolisstyrelsen på den punkten. Jag vill inte nu spekulera i vad denna fortsatta beredning kan komma att resultera i.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för det svar som jag här har fått. Som också påtalas har jag tagit upp den här frågan ett antal gånger. Det är ingen stor fråga som är avgörande för Sveriges framtid på något sätt, men jag får många samtal från Jakt-Sverige med anledning av att den här diskussionen har startats. Jag vill kommentera svaret på några punkter. I svaret säger justitieministern att han inte på något sätt vill vara med och skapa ett system som försvårar för den som på ett seriöst sätt vill bedriva jakteller målskytte. Kan det möjligtvis vara så att justitieministern inte känner till vilka positiva effekter en ljuddämpare på ett jaktvapen har? Ur miljösynpunkt är ljuddämparen bra för omgivningen när man håller på med målskytte. Det är bra för den som är handikappad att man minskar rekylen på ett jaktvapen med uppemot 30 %.

Detta är genant! Fru talman! Det diskuteras också om en gräns på exakt 125 decibel. Det ska naturligtvis inte vara, precis som justitieministern säger, någon exakt gräns på 125 decibel. Det ska finnas en möjlighet att få ljuddämpare på jaktvapen. Jag hoppas också att vi är överens om att när vi talar om jaktvapen så talar vi om jaktvapen klass 1, 2 och 3, alltså för älgskytte, för rådjursskytte osv. Vi talar inte alls om enhandsvapen, pistoler o.d., utan om jaktvapen. Om justitieministern känner till det skulle jag vilja höra om han tror att det är några problem med att vi har ett grannland, Norge, som har ett system där man som trovärdig norsk medborgare skaffar sig och får en licens. Man blir prövad som norsk medborgare, i likhet med i Sverige, och får en licens på ett jaktvapen. När man har fått denna licens kan man, om man finner ett behov av att använda ljuddämpare, använda licensen för att få en ljuddämpare. Alltså ska en seriös person som har licens på gevär naturligtvis också få det på ljuddämpare. Jag undrar: Vad är problemet? Jag har ställt den här frågan till justitieministerns föregångare, och hon höll indirekt med mig om att detta bör ses över. Nu säger justitieministern att frågan bereds för närvarande. Förklara vad det innebär! Vad innebär bereds för närvarande nu när Rikspolisstyrelsen inte har kommit med några förslag? Jag förväntar mig att få en klar redovisning av vad ministern har tänkt att göra.
Fru talman! Jag vill bara understryka att jag delar uppfattningen att det kan finnas skäl att närmare analysera förutsättningarna för att använda ljuddämpare, som reducerar ljudet till 125 decibel, för att förebygga hörselskador. Det här är alltså en avvägning, och det är självklart att vi noga måste beakta vad Rikspolisstyrelsen har för uppfattning i frågan. Men just för att vi ska gå till botten med den bereds alltså rapporten. Och med bereds menas förstås att den analyseras utifrån olika förutsättningar för att se om vi ska gå vidare i denna fråga. Det är det svar jag kan ge nu.
Fru talman! Det är inte med någon stor glädje som jag i eftermiddag ska skriva ett pressmeddelande till alla Sveriges jakttidningar och då konstatera att justitieministern ser så allvarligt på den här frågan att han tycker att den endast ska beredas inom Regeringskansliet. Inte ett ord om att ministern svarar på mina två frågor som jag ställt, om ministern är beredd att ge ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen att ta tag i den här frågan eller om justitieministern är beredd att utse en speciell utredare för att ta tag i frågan - nej, ingenting. Justitieministerns svar: Vi bereder i Regeringskansliet. Ja, tyvärr, vågar jag påstå att i detta regeringskansli sitter ingen större expertis på det här området. Jag måste än en gång fråga justitieministern: Är det verkligen regeringens och justitieministerns mening att ni inte vill ta in den faktakunskap som i dag finns i vårt land, utan att frågan ska beredas internt? Jag hoppas också att både jag och Jakt-Sverige har missuppfattat det som ministern nyss sade här i talarstolen.
Fru talman! När vi nu har fått en rapport från Rikspolisstyrelsen, vilket är bra, är det självklart att vi först måste analysera den innan vi kan skicka tillbaka den till Rikspolisstyrelsen. Vi kan inte skicka den med vändande post tillbaka och säga att nu ska ni göra si eller så. Det vore ganska respektlöst mot Den här rapporten analyseras och bereds just nu. Det är det som sker just nu. Det går inte att nu säga vad det kommer att leda fram till. Då vore ju inte analysen värd namnet. Vad detta leder fram till får vi se när analysen och beredningen är klar. Jag vill bara understryka att jag tacksamt tar emot alla faktakunskaper, åsikter och annat som är till hjälp i denna fråga så att den kan beredas på ett ännu bredare material. Men detta är det som nu sker, och det är det svar som jag kan ge.
Fru talman! Det är just detta som gör mig så bekymrad, när justitieministern vill hävda att Regeringskansliet måste läsa Rikspolisstyrelsens rapport som kom i maj och utifrån den se vad Rikspolisstyrelsen säger. Jag tror och hoppas att justitieministern vet vad som står i denna rapport. Jag tror att jag kan säga exakt vad som står om ljuddämpare på jaktvapen. Det står inte ett enda ord. När man då talar om att man vill visa respekt mot Rikspolisstyrelsen och analysera vad den har sagt så känns det lite tomt att använda argumentet att man vill analysera någonting som inte finns dokumenterat. Det är vad justitieministern nu försöker ta ställning till. Därför vill jag hjälpa justitieministern lite grann på traven med tanke på den rapport som inte innehåller någonting, att ministern åtminstone har sagt att han är intresserad av att ge ett uppdrag. Jag kan inte tro att man ska analysera och bereda frågor som det inte står någonting om. Därför ser jag nu kanske en öppning när justitieministern sade till mig att han är tacksam för alla faktauppgifter osv. Jag ska fortsätta att interpellera och ställa frågor i detta ämne. Men det skulle gå mycket snabbare om justitieministern hämtade in faktakunskap genom att tillsätta en utredning som snabbt kan behandla detta.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström, kd, har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en kontinuerlig uppföljning av prostitutionslagstiftningen ska genomföras. Jag vill inledningsvis hänvisa till mina svar den Med anledning av att lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster infördes, höjde regeringen genom 1999 års budgetproposition polisväsendets ramanslag med 7 miljoner kronor. Därutöver förutsatte regeringen att polisen inom ramen för sin budget skulle avsätta de ytterligare medel som eventuellt kunde komma att behövas för en effektiv bekämpning av prostitutionen. Rikspolisstyrelsen har fördelat de extra resurserna mellan polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Skåne, där problemen ansetts vara störst. Var och en av dessa myndigheter avgör utifrån lokala förhållanden hur resurserna bäst kan användas i kampen mot prostitutionen. Rikspolisstyrelsen följer upp hur polismyndigheterna använder resurserna och vilka resultat som uppnås. Enligt Rikspolisstyrelsen finns det inget som tyder på att de samlade arbetsinsatserna mot prostitution skulle ha minskat. Däremot förändras och utvecklas insatserna. Jag håller med Ulla-Britt Hagström om att det är viktigt att lagstiftning följs upp och vill nämna några exempel på olika typer av uppföljning av lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster. Av regleringsbrevet för år 2001 framgår att Rikspolisstyrelsen i årsredovisningen för år 2001 ska redovisa åtgärder och kostnader med anledning av förslagen i bl.a. kvinnofridspropositionen. Som Ulla-Britt Hagström nämner i interpellationen har Brottsförebyggande rådet kartlagt tillämpningen av lagen under dess första år. Rådet konstaterar att det är för tidigt att uttala sig om lagens funktionsduglighet. Socialstyrelsens kartläggning av prostitutionens omfattning 1998-1999 visar att det inte har skett några genomgripande förändringar i prostitutionen sedan lagen trädde i kraft. I Socialstyrelsens undersökning kommer både positiva och negativa erfarenheter av lagen till uttryck i intervjuerna med nyckelpersoner inom bl.a. polis och socialtjänst. De flesta ställer sig dock positiva till lagen. Den ses bl.a. som en viktig markering. När det gäller att utvärdera polisens arbete mot prostitution har Rikspolisstyrelsen gett Polismyndigheten i Skåne i uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagen och komma med förslag till metodutveckling i polisens arbete med prostitution. I rapporten försöker man belysa möjligheter och svårigheter vid tilllämpningen av den nya lagen. Uppdraget har redovisats till Rikspolisstyrelsen som för närvarande bereder rapporten, bl.a. tillsammans med andra polismyndigheter. Den bild som vi hittills har sett framträda är att det finns många, sinsemellan olika, uppfattningar om den nya lagen och dess förtjänster. Jag vill inte alls utesluta att det kan finnas ett behov av förbättringar - av lagen eller av de kompletterande insatser som måste till. 1998 års parlamentariska sexualbrottskommitté har i mars i år lämnat förslag till vissa förtydliganden. Förslagen har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Mot denna bakgrund är det ännu för tidigt att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som eventuellt behövs från regeringens sida. Min uppfattning är att vi på olika sätt måste bekämpa den exploatering av människor som prostitution innebär. I arbetet med att minska prostitutionen är lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster endast ett komplement till de bredare sociala insatser som krävs.